Herr talman! Betänkandet rörande föräldraförsäkringen m.m. är sig tämligen likt sedan föregående år vad avser motioner och reservationer, så jag skall fatta mig kort och övergå till de reservationer vi avgivit till detta betänkande. Reservation nr 1 är en välkänd moderat reservation. Vi anser att både det statsfinansiella och det samhällsekonomiska läget kräver betydande besparingar. Även regeringen framhåller i budgetpropositionen nödvändigheten av återhållsamhet med samhällsutgifter. Vi delar den uppfattningen och följer därmed upp motion §f329 av Nils Carlshamre m.fl. angående en sänkning av kompensationsnivån inom föräldraförsäkringen till 80 20. Den avooss föreslagna sänkningen påverkar inte nämnvärt den sociala standarden, med hänsyn till den i partimotionen av Carl Bildt m.fl. föreslagna marginalskattesänkningen. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. I reservation nr 2 rörande garantinivån inom föräldraförsäkringen följer vi upp en partimotion av Carl Bildt m.fl., där det föreslås att garantinivån bestäms till en trehundrasextiofemtedel av basbeloppet fr.o.m. den 1 januari 1988. Det blir 68 kr. per dag. Garantinivån bör enligt vår mening automatiskt följa penningvärdesutvecklingen. Vi anser att vårt förslag har stor betydelse för dem som endast har rätt till garantibeloppet i föräldraförsäkringen. Hit hör t.ex. de som studerar och ännu inte hunnit komma ut i yrkeslivet, hit hör också flerbarnsfamiljerna och de med en familjeförsörjare. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Reservation nr 5 gäller tillfällig föräldrapenning när dagbarnvårdares barn är sjukt. Här har vi moderater anslutit oss till centerpartiet och folkpartiet. Vi anser att sjukdomsfall av detta slag kan vara ett problem. Utskottsmajoriteten har yrkat avslag med motiveringen att den som fördelat barnomsorgen, dvs. i allmänhet kommunen, har ett ansvar för att ersättare finns tillgänglig. Det låter sig sägas, men det fungerar sannerligen inte överallt. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. I reservation nr 6 rörande läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning har vi också anslutit oss till centern och folkpartiet. Detta rör en grupp föräldrar till barn med handikapp eller långvariga sjukdomar som i regel är så väl kända att det obligatoriska läkarintyget skall kunna ersättas med annan dokumentation. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Till sist, herr talman, kommer reservation nr 7 rörande flexibelt uttag av kontaktdagarna. Vi anser att det totala antalet s.k. kontaktdagar, 16 stycken, bör kunna tas ut när som helst när barnet är mellan fyra och tolv år. Detta skall gälla oavsett vilken barnomsorgsform som utnyttjas. Jag yrkar bifall till reservation nr 7.

Herr talman! I dagens betänkande om föräldraförsäkringen behandlas 13 maj 1987 några folkpartimotioner, som jag tänker kommentera. Jag vill dock börja med en positiv händelse, nämligen den förändring när det gäller begränsningen till 60 dagar för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn som folkpartiet tagit upp i motion Sf213. För ett fåtal familjer med handikappade barn, som ofta är sjuka, kan begränsningen vara besvärlig. Vi vet att det rör sig om ett mycket litet antal, men för dem är det desto viktigare att frågan löses på ett för dem positivt sätt. Och äntligen har vi fått med oss majoriteten i utskottet och kunnat enas om att ge regeringen i uppdrag att utforma och lägga fram förslag om hur man bäst skall hjälpa dessa familjer. Därmed har ett gammalt folkpartikrav nått en bit på väg mot en förbättring av försäkringsskyddet för dessa föräldrar. I samma motion, Sf213, tar vi också upp problemet för föräldrar till svårt handikappade barn som är över 16 år. De hamnar ofta i motsvarande situation. De har ingen rätt att få ledigt, än mindre rätt till ersättning när deras vuxna barn blir sjuka. De här ”barnen” har ofta förtidspension eller helt eller halvt sjukbidrag. När de blir akut sjuka skall de alltid lita till utomstående om inte någon av föräldrarna kan ta ledigt. Jag vet att det rent känslomässigt kan vara svårt att anlita utomstående. Det känns alltid bättre och tryggare om en anhörig finns till hands. För samhället kan det inte vara fråga om någon större kostnad. Om jag anlitar hemtjänsten utgår lön. Om en förälder i stället skulle få ersättning motsvarande sjukpenningen, blir troligen kostnaden för samhället densamma. Regeringen bör därför utreda hur ett sådant stöd skall utformas. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. I motion Sf206 begär folkpartiet att ATP-grundande ersättning motsvarande sjukpenningen skall utgå vid ledighet för vård av nära anhörig. Det kan tyckas att den grupp jag talade om tidigare, handikappade barn över 16 år, borde behandlas på liknande sätt. Men jag vill påstå att det är en viss skillnad. När det gäller barn handlar det oftast om att få fortsätta att bistå sitt barn, medan det i det senare fallet oftast rör äldre anhöriga som tidigare klarat sig på egen hand. Rätt till längre eller kortare ledighet för vård av anhörig finns inte i dag. Samhällsekonomiskt är en sådan lösning billigare än en sjukhusplats, men vården måste bygga på frivillighet. Det är alltså viktigt att de anhöriga inte behöver känna krav från samhällets sida att de skall vara tvungna att ställa upp som vårdare. Anhörigkommittén föreslog redan 1983 i sin utredning att man skulle ha rätt till ledighet under 30 dagar för vård av anhörig. Däremot ansåg sig utredningens majoritet inte kunna föreslå att ersättning skulle utgå. Men rätt till ledighet utan ersättning är ett slag i luften. Frågan har alltså legat i regeringskansliet för beredning under flera år. Folkpartiet tycker att det är synnerligen angeläget att problemet får en lösning, allra helst som vi vet att många kommuner har bekymmer med sjukvård och omvårdnad i hemmet. Jag vill därmed yrka bifall till reservation nr 12. I motion Sf310 kräver motionärerna en översyn av rätten till föräldrapenning när dagbarnvårdarens egna barn blir sjuka med påföljd att dagbarnvårdaren inte kan ta emot dagbarnen. Utskottsmajoriteten har avstyrkt 105 liknande motioner tidigare år och vidhåller därför avslagsyrkandet även denna gång. Man säger att den som förmedlat barnomsorgen, i allmänhet kommunen, har ett ansvar för att ersättare finns att tillgå. Om så vore fallet vore det inget problem. Problemet uppstår först när kommunen inte kan skaffa ersättare, eller det av annan anledning är olämpligt att lämna barnet hos annan dagbarnvårdare än den ordinarie. Föräldraförsäkringsutredningen ansåg också att det finns skäl att ge rätt till föräldrapenning i sådana här situationer, men föreslog ingen förändring med hänsyn till de kostnader som en sådan ändring skulle medföra. Folkpartiet anser att en översyn bör göras i syfte att rätta till denna brist i föräldraförsäkringen. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Samma motion, Sf310, behandlar också ett flexiblare uttag av de 16 kontaktdagarna för barn mellan 4 och 12 år. I motion Sf342 föreslås att utnyttjandetiden utsträcks så att föräldrar kan använda dessa kontaktdagar även när barnet går på högstadiet. Vi tycker att man skall ge föräldrarna valfrihet. Vill de vara med i skolan en hel vecka när barnet skall börja skall de ha rätt till det. Likaså är det väsentligt att ge dem möjlighet att även utnyttja kontaktdagarna för besök på högstadiet. Det är det stadium som föräldrar har minst kunskap om och där problemen oftast är störst. Det är också extra viktigt med besök på högstadiet med tanke på det ökade våldet i skolan. En lösning på dessa problem måste bestå av ökad föräldramedverkan — som utskottsmajoriteten anser viktig, men bara fram till 12 års ålder. Vi folkpartister har svårt att förstå utskottsmajoritetens avoga inställning till förslaget om utsträckt nyttjandetid. Majoriteten har inte heller bemödat sig om att framföra ett enda argument emot. Därför vore det intressant att få höra de förslagen här i kammaren i dag. Ges föräldrar rätt till ledighet med ersättning kan ingen skylla på att man inte kan ta ledigt från jobbet för att besöka barnens skola. Barnen kan inte heller utöva den press på föräldrarna att avstå från att komma till skolan som ofta förekommer just på högstadiet. Med rätt till ledighet har föräldrar ingen ursäkt att inte besöka skolan. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 8. Herr talman! Utöver redan nämnda reservationer vill jag också yrka bifall till reservationerna 6 och 10.

Herr talman! Småbarnsföräldrar som yrkesarbetar upplever ofta märkliga byråkratiska regler som försvårar deras dagliga tillvaro. I valet av barnomsorg kan deras förutsättningar att kunna utföra sitt förvärvsarbete avgöras. Placeras barnen på daghem uppkommer det ytterligt sällan att de inte kan lämna sina barn i den omsorgen. Ett skäl kan vara att personalen har studiedag eller planeringstid. Men den frånvaron vet man som förälder om i god tid, och kommunen kan även vara behjälplig att ordna ersättningsomsorg. Väljer man familjedaghem där dagmamman också har egna barn lever man under stor otrygghet. Den dag då familjedagmammans egna barn är sjuka förhindras man att lämna sina barn, och det finns plötsligt inte någon möjlighet att ordna den barnomsorg som man behöver för sina barn. Valet blir då utan alternativ, en av föräldrarna stannar hemma och tar hand om barnen. Man räknar med att kommunen snarast ordnar barnsamarit eller annat familjedaghem. Då upptäcker dessa föräldrar att de inte äger rättighet till ersättning från föräldraförsäkringen för denna dags förlorade inkomst. Drabbar detta en ensamstående förälder kan det i olyckliga fall innebära stora ekonomiska förluster, enbart beroende på vilken barnomsorgsform man valt eller blivit hänvisad till. I en centermotion tar vi upp detta förhållande och kräver att föräldrar i denna situation skall få möjlighet att erhålla ersättning från föräldraförsäkringen. Utskottet avstyrker denna begäran med motiveringen att detta skulle utvidga föräldraförsäkringen, och vill bara ge kommunerna i uppdrag att tillse att det finns barnsamariter eller att man på annat sätt löser problemet. Detta sistnämnda motsätter vi oss inte, men den praktiska verkligheten är ju att den här situationen oftast blir uppenbar tidiga morgnar — och barnen kan inte lämnas vind för våg. Vi anser att det finns skäl som talar för att denna möjlighet skall ges småbarnsföräldrarna. Deras situation är redan så utsatt att det finns all anledning att i varje fall inte förorsaka ekonomiskt bortfall av dessa speciella orsaker som föräldrarna inte kan påverka. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5. I syfte att förhindra byråkrati och avlasta läkare från inte nödvändiga arbetsuppgifter har jag tillsammans med Martin Olsson i en motion begärt att det skall bli möjligt att med enklare dokumentation än läkarintyg försäkra att man som förälder till ett barn över tolv år deltagit i vård eller tillsyn när barnet varit sjukt. Nu pågår ett försök i Kopparbergs län som går ut på att det räcker att läkaren med en kryssmarkering intygar att förälders närvaro varit berättigad. Detta ger då rätt till ersättning från föräldraförsäkringen. Vi anser att man borde kunna förenkla ytterligare, då Kopparbergsförsöket inte fullt ut förenklar intygsförfarandet. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 6. Det förhållandet att föräldrar själva inte får bestämma hur kontaktdagar skall tas ut måste ju innebära att samhället inte anser att föräldrar är kapabla att själva bestämma när det bäst passar den egna familjen. Två dagar per år finns att ta ut för besök i samhällets barnomsorg eller liknande. Denna förmyndarattityd anser vi vara helt onödig. Det måste vara föräldrarna själva som bestämmer över detta. Låt dessa dagar bli ett familjens beslut, och ta bort kravet på fördelningen över åren! Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 8. I de fall då kommunen inte kan erbjuda barnomsorg får föräldrarna uppleva vissa överraskningar. De förvägras, i de fall då de anlitar privat barnomsorg, rätt att utnyttja dessa kontaktdagar för inskolning av barnen eller för besök i den barnomsorgsformen. Att denna rättighet bara är till för de redan gynnade kan vi i centerpartiet inte acceptera. I en motion av Kerstin Göthberg krävs att dessa förhållanden skall ändras. Tyvärr ville inte utskottsmajoriteten ställa upp på det kravet, trots att den borde vara väl medveten om den brist på barnomsorgsplatser som finns. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 10. När det gäller anhörigvården, som också berörs i betänkandet, har vi i centern inte något yrkande som tas upp i detta sammanhang. Vi har däremot i vår äldreomsorgsmotion utvecklat våra krav på tjänstledighet och möjligheter till projektanställningar för anhöriga. Detta är en mycket viktig deli vård och omsorgsarbetet, inte minst med tanke på den utbyggda hemvården. Det kan väl ändå inte vara regeringens mening att man skall behålla den gamla hemmadotterrollen utan ersättning för gjorda insatser på vårdområdet och i hemmiljön. Denna debatt har vi anledning att återkomma till i ett annat sammanhang. Herr talman! Vi i centern vill ge barnfamiljerna en rättvis möjlighet till ersättningar, och vi anser att det är möjligt att förbättra föräldraförsäkringssystemet. Det är bara synd att inte centerns krav vunnit utskottets gillande.

Herr talman! Många småbarnsföräldrar har i dag en pressad situation. Det är långa arbetsresor, man skall lämna och hämta barnen på dagis eller hos dagmamman, och sedan har man hemarbetet. Därtill kommer det dåliga samvetet för att man aldrig hinner vara tillsammans med sina barn så mycket som man önskar och vill. När man står mitt uppe i detta slit, ofta trött och med ett konstant dåligt samvete, kan löften om vårdnadsbidrag framstå som en lösning på de egna problemen. Men ett vårdnadsbidrag skulle få även samhälleliga konsekvenser. Kvinnornas positioner både på arbetsmarkanden och i hemmet skulle flyttas bakåt. Ett vårdnadsbidrag kan aldrig sättas så högt att det kan ersätta en lön. Män tjänar så gott som alltid mer än kvinnor, och därför kommer det att bli kvinnan som får stanna hemma med vårdnadsbidraget. Och ju mer utbrett det blir att vi kvinnor stannar hemma några år med barnen, desto sämre blir vår position på arbetsmarknaden. Vi vet att män vilkas hustrur är hemma tar mindre del i hemarbetet än andra män. På så sätt kommer könsrollerna att förstärkas och jämlikhetssträvandena att bromsas. En utbyggd föräldraförsäkring är bästa sättet att motverka dessa konsekvenser av ett vårdnadsbidrag. Vi inom arbetarrörelsen som motsätter oss ett vårdnadsbidrag på grund av de samhälleliga konsekvenserna måste därför snabbt ena oss och redovisa ett alternativ för föräldrarna. Vi menar att regeringen nu bör göra upp en plan för utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Vpk anser att en första etapp i den planen skall vara att den nuvarande ersättningen med garantibeloppet under 90 dagar slopas och att samtliga dagar ersätts med belopp motsvarande sjukpenningen. Nästa etapp skall vara en utbyggnad till 18 månader med full ersättning motsvarande sjukpenningen. En nyckelfråga i jämställdhetsarbetet är arbetsfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor. Arbetsfördelningen grundläggs mycket tidigt i ett samboförhållande och ett äktenskap. Den permanentas ofta i samband med att familjen får barn. Därför är det oerhört viktigt att männen kan förmås att redan från början ta ansvar för barnen. Den formella möjligheten finns faktiskt redan i dag genom föräldraförsäkringen. Det är bara så, att männen inte använder sig av den möjligheten i tillräcklig omfattning. Fortfarande, efter tolv år, avstår fyra av fem pappor från att vara hemma någon längre tid med barnet under det första året. Säkerligen kan dessa pappor ange praktiska skäl som omöjliggör att de använder föräldraförsäkringen. Det är alltid praktiska skäl man anger. Ingen säger öppet att han tycker att ansvaret bör vila på kvinnan. Men uppfattningarna om vad män skall göra och vad kvinnor skall göra sitter djupt i vårt patriarkaliska samhälle. Den s.k. — Prot. 1986/87:122 mansgruppen har genom sitt arbete visat att män som varit hemma med = 13 maj 1987 barnen under det första året får en annan inställning än andra män till vad det innebär att vara hemma och ta hand om hem och barn. Genom den ändrade inställningen till hemarbetet får de också en annan syn på kvinnan och vad som traditionellt räknas som kvinnliga ansvarsområden. Om vi bara skall vänta på att männen skall inse att även de har fördelar av att ta hand om barnen på samma villkor som kvinnorna, då får vi nog vänta på en annan generation. Våra män behöver nu en aktiv puff hem till barnen. Vpk föreslår därför att föräldraledigheten kvoteras, dvs. att den förälder som tagit ut merparten av föräldraförsäkringen måste låta den andra föräldern ta ut resterande del; annars fryser föräldraförsäkringen inne. Detta gäller givetvis bara när det finns två vårdnadshavare i familjen. Med nuvarande längd på föräldraledigheten är det rimligt att 60 dagar kvoteras utan överlåtelserätt. Inför en utbyggnad av föräldraförsäkringen till ett och ett halvt år är det helt nödvändigt med en kvoteringsregel. Herr talman!

Det tycker vi är mycket bra; det är ju också ett krav som vpk har verkat för i motioner under en följd av år. Jag vill bara till protokollet få antecknat att det tyvärr har insmugit sig ett litet tryckfel på s. 7 i betänkandet. I anledning av det här förslaget anger man två motioner, den ena av folkpartiet och den andra av vpk. Men det är fel nummer på vpk-motionen. Det skall vara Sf282 yrkande 3. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 9 och 13.
Herr talman! Margö Ingvardsson ställer sig negativ till ett vårdnadsbidrag och anser att det inte skulle vara någon lösning på föräldrarnas problem. Hon vill i stället förorda ett tvång — att man tvingar föräldrar att dela på föräldraförsäkringen och på det viset lösa familjens problem. Jag tillhör ett parti som under ett stort antal år har förespråkat ett vårdnadsbidrag. En undersökning som nyligen har gjorts visar också att vi har de allra flesta med oss när det gäller den frågan. De som har tillfrågats tycker att vårdnadsbidrag — eller vårdnadsersättning — är ett bra sätt för familjerna att få en valfrihet. Jag tror också att familjernas, och inte minst barnens, valfrihet är mycket viktig. I centerpartiet förordar vi en familjepolitik, som utgår från barnens situation och inte i första hand från föräldrarnas situation. Det som är bra för den enskilda familjen skall man också som enskild familj ha möjlighet att välja. Och det är många som i dag vill kunna vara hemma den korta period — som det ändå innebär — när barnen är små. Det finns alla skäl för oss att fortsätta att strida för en vårdnadsersättning. När det gäller mäns villighet att delta i hemarbetet finns ju undersökningar som klart visar att i och med att barnen har fötts yrkesarbetar nu män som aldrig förr. Det som man tidigare bidragit med när det gäller hemarbete 109 avstår man från när barnen är födda, och man ägnar sig mer åt sin yrkeskarriär. Det innebär att det arbete som kvinnan utför i hemmet på intet sätt kommer att värderas, och hon får heller ingen del i det trygghetssystem som den som yrkesarbetar har tillgång till. Vi tror inte på tvång, och vi tror inte på kvotering. Vi tror på en valfrihet för barnfamiljerna, och till den valfriheten hör att det också skall finnas möjlighet till en vårdnadsersättning.

Herr talman! Jag vill påpeka att också folkpartiet under en följd av år har förespråkat vårdnadsbidrag. Men till skillnad från centerpartiet har vi sagt att det skall vara skattefritt för att föräldrarna skall få valfrihet. De skall alltså kunna använda vårdnadsbidraget till att betala sin barnomsorg, eller stanna hemma. Karin Israelsson säger här att det är många som vill ha vårdnadsbidrag. Men vi vill alltså ha en annan typ.
Herr talman! När vpk motsätter sig vårdnadsbidraget är det inte för att vi inte vill att föräldrarna skall kunna vara hemma hos sina barn. Vi vill tvärtom öka möjligheterna för bägge föräldrarna, både mammorna och papporna, att vara hemma med barnen. Vi har bedömt situationen i dag så, att det är helt nödvändigt att papporna får litet extra hjälp med att prova att vara hemma hos sina barn. För det har ju visat sig vara oerhört betydelsefullt, både för barnen och papporna, om de kan få den här första kontakten. Vi är inte övertygade om att det bara är praktiska hinder som omöjliggör för männen att stanna hemma. Det finns fortfarande fördomar i samhället om vad som är manligt och vad som är kvinnligt och vem som skall vara hemma och ta hand om barnen. Därför föreslår vi den här kvoteringsregeln. Vad tror Karin Israelsson skulle bli följden om vi fick centerns vårdnadsbidrag på 2 000 kr. i månaden? Finns det någon man som skulle avstå från förvärvsarbete och lön för att vara hemma på 2 000 i månaden? Nej, knappast. Däremot kommer kvinnan att hänvisas till att vara hemma. Om vi får ett vårdnadsbidrag kommer vi inte att få en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Jag tror inte att de borgerliga partierna kommer att anvisa pengar till detta, utan de kommer att hänvisa till att det finns ett vårdnadsbidrag och att det därför inte längre föreligger samma behov av en utbyggd barnomsorg. Det förväntas då att kvinnorna skall stanna hemma och passa barnen. Då får vi just den utveckling jag har pekat på. Jämlikhetssträvandena bromsas upp och våra positioner, både på arbetsmarknaden och i hemmet, kommer att försämras.
Herr talman! Kvinnors och mäns val styrs naturligtvis av de ekonomiska förutsättningarna. Vår modell för vårdnadsersättningen är att man skall kunna välja sex timmars arbetsdag och ändå, med en normal industriarbetarlön, inte förlora inkomst. Det är ett sätt även för män att använda sig av vårdnadsersättningen. Vi måste ge familjen valfriheten. Jag vill inte att samhället skall styra hur — Prot. 1986/87:122 man skall ordna sin barnomsorg. Det måste familjerna själva kunna avgöra. — 13 maj 1987 Det finns saker som tyder på att mödrar har ett stort intresse av att vara tillsammans med sina små barn. Det skall inte hindra att också män ges den möjligheten. Föräldraförsäkringen utnyttjas så att män när barnen blir litet äldre gärna utnyttjar den för att vårda sjukt barn. Jag vet att vårdnadsersättningen inte kommer att hindra de män som önskar det, och som har den familjesituationen, att ta stor del i barnens omsorg. Det är inte bara dessa förutsättningar som avgör det hela. Jag gjorde ett besök på en kibbutz i Israel där man hade en klar arbetsfördelning. I det daghem som fanns på kibbutzen valde de mödrar att arbeta som hade barn i barnomsorgen där. Få män gjorde så, även om man helt delade på det arbete som fanns. Det är möjligt att det finns en biologisk förutsättning för kvinnor och också en biologisk önskan att delta i barns omsorg. Vad vi behöver göra är att omvärdera detta arbete och ge det en status. Det ingår i centerns vårdnadsersättningsförslag. Vårdnadsersättningen skall vara ATP-grundande och beskattad.
Herr talman! Karin Israelsson tror att det är ekonomiska överväganden som får papporna att avstå från att utnyttja föräldraförsäkringen i dag. Jag håller med om att det är ekonomiska överväganden till en viss del, men att det också fortfarande beror på fördomar och attityder. Men om det skulle vara enbart ekonomiska överväganden, som hon säger, hur skulle det då gå om vi fick en vårdnadsersättning på 2 000 kr. i månaden? Med den summan har ju männen ännu mindre möjligheter att stanna hemma. Alltså kommer det att bli kvinnan som får vara hemma med barnen. Då får vi just den utveckling som jag har pekat på. Karin Israelsson hänvisade tidigare till en opinionsundersökning som hade gjorts om föräldrarnas inställning till vårdnadsbidrag. Också jag tog del av den undersökningen, men jag tror inte den var riktigt rättvisande. Här hade föräldrarna inget alternativ att välja på. De hade bara den egna situationen just då, som förmodligen var väldigt besvärlig i många fall, och alternativet vårdnadsbidrag. Men om föräldrarna även fick alternativet utbyggd föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg, och kanske dessutom vpk:s förslag om sex timmars arbetsdag för alla, då tror jag att många föräldrar skulle inse fördelarna med dessa förslag.

Herr talman! Det är ungefär ett år sedan som vi hade samma diskussion. Det var den 4 juni i fjol. Någon sade här att argumenten ifrån majoriteten inte har blivit annorlunda. Jag tycker att inte heller argumenten från reservanterna i olika frågor har blivit annorlunda. På den punkten är vi lika. När föräldraförsäkringen infördes var det mycket diskussion om styrning 111 en av familjerna och familjernas uppläggning av sin situation. Många var negativa mot den nya formen av föräldraförsäkring, där man också gav fäderna rätt att vara med och ta hand om sina barn. Det som i dag är glädjande är att de flesta motioner och reservationer handlar om att man vill bygga ut föräldraförsäkringen ännu mera. Det är egentligen bara moderaterna som har en negativ motion och reservation där de vill minska ersättningen i föräldraförsäkringen till 80 96. Moderaterna är dessutom inkonsekventa. Samtidigt som de vill höja den ersättning som bygger på inkomstbortfall, vill de höja garantinivån. Och de vill låsa alla framtida möjligheter till extra pengar till höjning av garantinivån med basbeloppet. Då skulle vi inte ha tillfälle att välja vad vi helst vill lägga dessa pengar på, som vi eventuellt kan skaka fram. Föräldraförsäkringen är en del av familjepolitiken. Till den har vi ekonomisk ersättning, men vi har också en barnomsorg som skall hjälpa familjerna, och vi har en diskussion på gång om arbetstiden för att föräldrarna, både man och kvinna, skall kunna dela barnens uppväxt på ett annorlunda sätt. Bidragen till föräldraförsäkringen i år är 1 165 milj.kr. Det vill man bygga på med ytterligare ersättningar, medan man på andra områden inte är villig att vara med på de besparingar som samhället måste göra för att klara den ekonomiska politiken i stort. Jag skulle kort och gott kunna säga att jag yrkar avslag på de motioner och reservationer som finns och bifall till den del av proposition 100 som vi nu diskuterar, men jag skall göra några kommentarer. Siri Häggmark framställer moderaternas syn på en sänkning av ersättningen till 80 96 genom att säga att det inte har någon betydelse. Men det är precis vad vi tycker att det har. För den enskilda människan betyder det mycket om hon får 80 96 eller 90 96 i ersättning. Vi tycker inte att vi kan vara så nonchalanta mot stora grupper att vi säger att de genom den marginalskattesänkning som moderaterna föreslår får så stor behållning att man klarar att gå ned till 80 26. Detta är nonchalant mot dem som har mycket låga inkomster. De behöver åtminstone 90 96 i ersättning. Vi höjde garantisumman till 60 kr. den 1 januari i år. Nu vill man höja den med en trehundrasextiofemtedel av basbeloppet till 68 kr., och sedan vill man fortsätta på det sättet. Men det kan ju hända att också moderaterna kommer på att man behöver de tillgängliga medlen för att klara t.ex. en form av det vårdnadsbidrag som de vill genomföra. Man kanske inte vill prioritera just den här sidan för all framtid. Därför yrkar vi avslag på det förslaget. Ett krav från kvinnorna inom socialdemokratin är att man skall bygga ut föräldraförsäkringen. Det kravet har vi framställt undan för undan, men vi har också sagt att vi inte kan genomföra detta med mindre än att vi kan ekonomisera reformen. Vi måste ekonomisera varenda månad vi bygger ut föräldraförsäkringen, och därför måste vi anpassa utbyggnaden till den tillväxt i ekonomin vi kan få. Därför kan vi i dag inte tillgodose den vpk-motion som ligger bakom reservation 3. I reservation 4 kommer nästa krav på föräldraförsäkringen, att kvotera. Jag tycker vi skall avvakta. I fjol diskuterade vi Kompis i dag — kompis i morgon och vad den informationskampanjen hade givit när det gällde att få — Prot. 1986/87:122 fäderna att utnyttja föräldraförsäkringen. Vi bör fortsätta att upplysa och — 13 maj 1987 informera. Jag tror att de fäder som i dag använt sig av föräldraförsäkringen är så goda exempel för sina kamrater, att vi på den vägen kan påverka attityderna. Vi kan inte säga: Du skall vara hemma så och så länge och sköta om dina barn. Män och kvinnor måste själva känna att de vill vara hemma och göra detta och att de kan klara av det lika bra — visserligen inte med detsamma, Karin Israelsson, men när barnen blir litet större. I reservation 5 föreslås ganska fantastiskt att man skall bygga ut ersättningen också till det fallet att dagbarnvårdarens barn blir sjuka. Är det någon som har räknat ut vad detta skulle kunna betyda i pengar, ifall vi inte gör någon avgränsning utan låter detta ingå i försäkringen? Det måste i stället vara nödvändigt för oss att ställa krav på kommunen. Det finns barnsamariter, och det finns hemsamariter, och det finns alltid någon ledig plats på någon barnstuga. Det finns möjligheter för föräldrar att arrangera för sina barn när dagbarnvårdarens barn är sjuka. Detta krav skall vi starkare ställa på våra kommuner. När det gäller läkarutlåtandet i det fall man följer med sina barn, har Karin Israelsson redan nämnt försöket i Kopparbergs län. Vi vill avvakta och se resultatet av detta försök. Förr vill inte riksförsäkringsverket ge ut några råd och anvisningar för att tillgodose detta behov. I fråga om det flexibla uttaget av kontaktdagar hade vi också på den punkten en lång diskussion i fjol. Jag hävdar att det är en fördel att man varje år kan följa sina barn i utvecklingen och få utbildning och erfara vad som händer, från förskolan och upp till dess barnen blir tolv år. När det gäller barn som absolut behöver ha en förälder hemma en vecka i början av skoltiden, kanske föräldrarna kan ta till de få kontaktdagar man har och möjligen någon semesterdag eller annan ledighetsdag. Men att kräva att vi på en gång skall bygga ut försäkringen och ge den frivilligheten skulle medföra att man missar en poäng med dessa kontaktdagar, enligt en gammal pedagogs och förälders uppfattning. Det är det kontinuerliga följandet som är värdefullt för föräldrar och barn. Om vi skall bygga ut försäkringen med ytterligare dagar måste vi ha alla de pengar Margö Ingvardsson och vpk besitter, för det är också en ekonomisk fråga att öka antalet kontaktdagar. Folkpartiet tycker att dessa 16 dagar skall utsträckas till att kunna tas ut också på högstadiet. Jag tycker folkpartiet skall vänta och göra sällskap med vpk, så att man får litet mera pengar och får så många dagar att man eventuellt kan ta ut några på högstadiet. Jag tycker att man nog får ta till andra möjligheter och medel för att ta ledigt än att kräva att samhället skall ge betalda kontaktdagar. Om samhället arrangerar barnomsorg, skall samhället också kunna ställa upp med dessa kontaktdagar. Men om man avstår härifrån, får man också avstå från kontaktdagarna. Om kommunen anvisat barnomsorg hos en enskild dagmamma, har man säkerligen också andra möjligheter att med en enskild dagbarnvårdare få den kontakt som man annars skulle få i en barnstuga eller tillsammans med en större grupp barn. handikappade barn. Vi tycker att denna fråga inte hör hemma inom föräldraförsäkringen, utan här bör man söka andra vägar för att ge dessa föräldrar möjlighet att följa vuxna förtidspensionerade barn till exempelvis akutsjukvård. Frågan om ersättning för vård av anhörig har behandlats av anhörigvårdsutredningen. Reservanterna på denna punkt säger att utredningsbetänkandet har legat hos regeringen ett visst antal år men att det inte kommit något förslag och att riksdagen därför måste säga ifrån att så här får det lov att bli. Jag vill då påminna om den debatt som fördes innan jag kom upp i talarstolen. Hur länge har ni inte mellan era partier diskuterat frågan om vårdnadsbidraget? Hur många år hade ni inte på er att lösa den frågan? Men ni kom ju inte överens. Hur storsint uttalade sig inte Olof Johansson i TV förra veckan. Nu skulle hela frågan om vårdnadsersättningen lösas. Han garanterade att ni till nästa år skulle ha ett gemensamt program, i vilket vårdnadsbidraget ingår som en del. Men ni lyckades inte klara denna fråga när ni hade regeringsmakten, och de borgerliga partierna kan inte heller i dag visa att de står på samma grund när det gäller vårdnadsbidraget, dess utbetalande, beskattningen av bidraget, osv. Barbro Sandberg uttryckte sin stora glädje över att vi kommit fram till en lösning när det gäller frågan om ersättning för vård av ofta sjuka barn eller barn som drabbas av en allvarlig sjukdom under en begränsad tid. I dessa fall behöver föräldrarna ett bättre försäkringsskydd. Utskottet skriver att regeringen bör se över denna fråga. Det kanske behövs fler dagar med tillfällig föräldrapenning eller en annan grund för utbetalning av vårdbidrag. Det kan här gälla barn som är svårt sjuka, kanske under en övergående period. Det kan då vara rimligt och mänskligt att föräldrarna får möjlighet att vara hos barnen under den tiden.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

Herr talman! Först vill jag be om överseende för att jag i mitt tidigare anförande glömde att yrka bifall till reservation 10, vilket jag nu härmed gör. Herr talman! När regeringen sparar på olika områden, är det konsekvent. När vi moderater föreslår en sänkning av garantinivån till 80 90, då är det inkonsekvent. Vi följer ju faktiskt upp regeringens sparförslag. Jag sade i mitt anförande att det i budgetpropositionen framhålls att det måste göras stora besparingar när det gäller de samhälleliga utgifterna. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag nu påpekar att vårt förslag inte får plockas sönder i de olika beståndsdelarna utan måste ses i sin helhet. Till våra samlade förslag hör också förslaget om en sänkning av marginalskatterna. Vårt förslag medför inte den fruktansvärda nedrustning som Ulla Johansson påstår att föräldrarna skulle drabbas av. Men detta förutsätter att vi får genomslag för hela vår politik. Vi framhärdar när det gäller att framföra våra förslag. Vårt förslag när det gäller garantinivån sades också vara inkonsekvent. Jag förstår inte varför det skulle vara så inkonsekvent. Vi vill ju faktiskt åstadkomma likvärdiga förhållanden. I mitt anförande nämnde jag också, Ulla Johansson, de grupper för vilka det är mycket viktigt att garantinivån höjs, eftersom denna ersättning för många är den enda inkomst de har. Jag tycker att det är bra att centerpartiets ledare Olof Johansson gick ut och talade om föräldraförsäkringen och barnomsorgen. Även vi moderater anser att vi måste ha en föräldraförsäkring och en barnomsorg som gör det möjligt att ge alla föräldrar valfrihet. Den nuvarande föräldraförsäkringen med dess stränga regler ger ingen valfrihet. Valfriheten är inte ens så stor att jag får spara två kontaktdagar till nästa år, om jag skulle vilja göra det. Det anser jag vara att styra föräldraförsäkringen väl hårt.
Herr talman! Vpk har en gammal paroll, som lyder ungefär så här: Mindre åt militären, mera åt barnen! Jag har svårt att förstå att det inte skulle finnas pengar i samhället för att utöka antalet kontaktdagar, när det alltid finns pengar att ge till militären. Nyligen har socialdemokraterna träffat en uppgörelse med de borgerliga partierna genom vilken man öser miljoner över militären. Det gäller miljarder när vi skall ha ett nytt stridsflygplan. Det gällde nästan en miljard för två år sedan, då socialdemokraterna ansåg att man kunde minska förmögenhetsbeskattningen. Den dag som socialdemokraterna säger att nu har vi inte längre råd att ösa miljoner över militären och miljarder på nya stridsflygplan, då skall jag tro att vi inte har råd att satsa på föräldrar och barn. Jag vill göra socialdemokraterna uppmärksamma på att vår reservation om en utökning av antalet kontaktdagar är den enda reservation i detta betänkande som kostar pengar. Vårt förslag om en plan för utbyggnad av föräldraförsäkringen kostar inte omedelbart några pengar, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi inom arbetarrörelsen kan samla oss till ett förslag som visar föräldrarna att det finns ett bra alternativ till vårdnadsbidrag. Jag tror att det är helt nödvändigt med tanke på den diskussion som pågår ute i samhället. Jag tycker givetvis att det är bra att de socialdemokratiska kvinnorna också vill ha denna plan för utbyggnad av föräldraförsäkringen. Men se då till att ni får partiet med er, så att vi kan lägga fram en sådan här plan mycket snart. Så till frågan om kvoterad föräldraledighet. Jämställdhetsdelegationen gav i februari 1987 ut sin rapport nr 9. I denna visar man klart att fädernas vilja att utnyttja föräldraförsäkringen ökade mellan åren 1974 och 1979. Därefter, sägs det i rapporten, kan man se en sakta men säker minskning av fädernas uttag av föräldrapenningen. Detta uttag ökar alltså inte nu, utan det minskar. Då måste vi diskutera vad vi skall göra för att papporna skall utnyttja föräldraförsäkringen. Vi kan inte längre fortsätta med bara information och försök till attitydpåverkan. Jag tror att papporna behöver samhällets stöd för att kunna ta ut föräldraledigheten. Det bästa stöd vi kan ge dem är att kvotera föräldraledigheten, så att papporna får en skyldighet att stanna hemma hos barnen. Intill dess någon lägger fram ett annat förslag med vilket vi når samma syfte, håller jag fast vid förslaget om kvoterad föräldraledighet. Vi har inte längre tid att bara vänta på att papporna av egen kraft skall ändra sin inställning till att stanna hemma hos sina barn.
Herr talman! När man hör Ulla Johansson får man uppfattningen att vad som behöver göras alla redan är gjort. Det skulle alltså inte finnas någonting mer att göra på föräldraförsäkringens område. Men vi har ju konkret pekat på de behov som föreligger och hur man skulle kunna förbättra föräldraförsäkringen för dem som skall utnyttja den. Socialdemokraterna säger t.o.m. nej till förslaget om en utredning om ersättning till de föräldrar som är tvungna att stanna hemma när dagbarnvårdarens barn är sjukt. Man bortser från den faktiska verkligheten när man inte vill ge föräldrarna möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst därför att de i sådana fall måste stanna hos barnen. Det finns många andra situationer som ger möjlighet till ersättning från försäkringssystemet men som man kan ifrågasätta är bättre skäl till ersättning än just det jag här berört. Jag vidhåller att det finns fog för att utreda vad denna ersättning skulle kosta, men inte ens det kravet går socialdemokraterna med på. Jag är förvånad över att Ulla Johansson, som är lågstadielärare, tycker att det är vettigt att man skjutsar omkring barnen som varor i de fall då dagbarnvårdarens barn är sjukt och man därför inte kan utnyttja familjedaghemmet. Barn kräver faktiskt litet mer än att de bara får vistas någonstans. Till detta måste vi ta hänsyn, och kommunerna måste förebygga sådana situationer. Men med den dåliga planering som socialdemokraterna har när det gäller utbyggnaden av den allmänna barnomsorgen, har man inte lyckats bygga i kapp behovet, och köerna är oändligt långa. Detta är ett problem för dem som utnyttjar familjedaghem eller privat barnomsorg. När det gäller kontaktdagarna tror jag faktiskt att föräldrarna har den bästa insikten i när de behöver ta ut dessa dagar. I fråga om Olof Johanssons utspel i helgen om en folkomröstning beträffande vårdnadsersättningen och familjepolitiken, anser jag att den tanken är helt riktig. Det har kommit i gång en stark rörelse för en annan familjepolitik än den vi har i dag. Det handlar om värdering av barnomsorgen. Jag tror att det är med all rätt som vi driver denna fråga, som är stor och viktig för de allra flesta familjer. Även den som inte har barn, har antingen nära anhöriga eller personer i bekantskapskretsen som har det. Därför vet alla hur bekymmersamt barnfamiljerna kan ha det. När det gäller vårdnadsersättningen har vi inbjudit de andra partierna till överläggningar för att vi skall komma överens om enhetliga riktlinjer för den delen av familjepolitiken. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att socialdemokraterna framöver kommer att få ta ställning till ett förslag på den punkten. Frånhänd oss inte rätten att ha en uppfattning om föräldraförsäkringssystemet! Det finns fortfarande svagheter i detta system, även om mycket har blivit bättre.

Herr talman! Jag vill börja med att kommentera Ulla Johanssons kritik när det gäller kontaktdagarna. Ulla Johansson sade 12 dagar, men jag utgår från att det var en felsägning. Det är faktiskt 16 dagar det rör sig om. Utskottsmajoritetens uppfattning att endast en jämn fördelning av dessa dagar, dvs. två dagar per år, skall vara utslagsgivande för kvaliteten, har jag ingen som helst förståelse för. Utslagsgivande borde ändå vara behovet av kontakt förskola-skola. Ett år behövs kanske fler kontaktdagar därför att man har stora problem. Ett annat år går allt sin vanliga lunk. Föräldrarna och personalen borde väl bäst kunna avgöra när kontakt behövs. En utsträckning av tiden för besök även på högstadiet medför ingen kostnadsökning. Vi föreslår inte ett ökat antal dagar utan bara en omfördelning i tiden. När det gäller taket på 60 dagar för den tillfälliga föräldrapenningen uttryckte jag glädje i mitt första anförande. Men den glädjen grumlades en aning när jag hörde Ulla Johansson. Hon sade att regeringen skall titta på detta. Jag fick känslan.att socialdemokraterna inte ställer upp helhjärtat bakom detta förslag. I så fall får jag verkligen beklaga att skrivningen blev ändrad från den som förelåg i det första utkastet till betänkandet. Jag vill än en gång påpeka, som jag har sagt många gånger förut, att dessa familjer kanske redan har vårdbidrag. Det går inte bara att säga att tidsgränserna skall ändras och att det skall vara möjligt att frångå bestämmelsen om sex månader. De kan ha vårdbidrag men ändå behöva tillfällig föräldrapenning. När det sedan gäller de vuxna handikappade barnen sade jag i mitt anförande att det faktiskt finns en viss skillnad mellan att hjälpa egna barn som blivit vuxna och andra anhöriga. De egna barnen är vana vid att någon av föräldrarna har tagit hand om det till dess de blivit 16 år. Sedan skall plötsligt någon utomstående komma för att hjälpa dem. Det måste för många barn — om jag får använda uttrycket i detta sammanhang — vara obegripligt. Jag tror faktiskt inte heller att det blir någon större kostnad att låta föräldrarna vårda de vuxna barnen. Hemtjänstpersonal skall ha sin lön. Om en förälder eller annan anhörig i stället skulle få sjukpenning tror jag att det inte skulle bli så stor skillnad. Dessutom vet vi i dag att många kommuner har svårt att ställa upp med personal. Men jag skall också erkänna att det ligger något i att detta kanske bör lösas inom anhörigvården. Men vi folkpartister ställer inte upp på det. Jag anser trots allt att den här gruppen är känsligare än andra. Om dagbarnvårdarnas barn blir sjuka skall — det framhärdar Ulla Johansson —- kommunerna ordna hjälp. Men vad händer om de inte gör det? Ulla Johansson hänvisar till kostnaderna och säger att det blir dyrt. Men det 117 vet man faktiskt inte förrän man har utrett frågan, och socialdemokraterna ställer inte upp på det heller. Det som vi har begärt är en översyn. Det kanske rent av är så i dag att föräldrarna sjukanmäler sig själva, när de inte har någonstans att göra av sina barn och om inte dagbarnvårdarna kan ta emot barnen.
Herr talman! Jag skall börja med att vända mig mot ett uttryck som Karin Israelsson använde. Hon tyckte att min syn på barnen var att man kunde skjutsa runt barnen hur som helst, såsom varor. Om det hade varit min syn på barn kanske jag inte hade blivit lågstadielärare, inte mor. Jag kanske inte heller hade kommit att motionera om kommunal barnomsorg — därför att jag såg hur barn for omkring utan någon som helst tillsyn innan barnomsorgen startat. Ett antal företag började med barnomsorg för att få kvinnorna att ta jobb i fabrikerna. När sedan kvinnorna gick ut på arbetsmarknaden i ännu större utsträckning än tidigare, skulle också samhället hjälpa till att ordna barnomsorg. Det kunde också hända att en mamma ville byta arbete men hindrades av att det inte fanns någon annan barnomsorg än den hon hade tillgång till på fabriken. Det var kanske inte heller så bra barnomsorg alla gånger. Det var samma socialgrupps barn som träffades både i området med arbetarbostäderna och i barnomsorgen. Så några ord om kontaktdagarna. Det talas så mycket om valfrihet när det gäller att ta ut kontaktdagarna. När tas de då ut? Det visar sig av uppgifter som framkommit att det gärna blir examensdagen i skolan. Är det kontaktdagen för våra småbarn och föräldrar, såsom vi hade avsett den? Eller detta att ta ledigt en vecka när barnen börjar på lågstadiet — för att ta ett annat exempel — när barnen är i skolan en eller två timmar om dagen. Är det nödvändiga kontaktdagar? Då har man kontakt med barnen hemma, inte i skolan. Det blir inte mer än ett par timmar per dag under inskolningsperioden. Det är underligt att Barbro Sandberg inte förstår att om vi skall försöka att införa någon form av överlappning mellan dagar då man kan följa med sjukt barn och eventuellt vårdbidrag måste ett sådant system ses över innan förslag läggs fram. Det vore egendomligt om man lade ett förslag utan att veta vad det innebär. Därför måste regeringen få det för beredning och se vad det kan betyda. Vi är inte säkra på hur det skall lösas — om vi skall besluta om fler dagar eller om möjlighet att vid vissa tillfällen ge vårdbidrag för en kortare period. Vi har knutit an speciellt till barn med vissa allvarliga sjukdomar. Det kanske kan komma att bli ett tidsbegränsat vårdbidrag. Det vet vi ännu inte. Antag att vi går ut med folkomröstning om vårdnadsbidrag och frågar: Vill du ha de här pengarna och stanna hemma? Då tror jag att väldigt många säger ja. Resultatet av en folkomröstning beror helt på hur man formulerar frågor, argument och motiv. Jag undrar vad svaret blev om vi skulle lägga till frågan: Är du beredd att avstå från en utbyggd samhällelig barnomsorg om du kan få vårdnadsbidrag ett par år? Det måste bli en följd. Pengarna räcker inte till allting. Det har gjorts undersökningar av vad kvinnorna ser som viktigt om de skall gå ut i förvärvslivet men ändå vill skaffa fler barn. För dem är det viktigt att — Prot. 1986/87:122 det finns en trygg barnomsorg. Satsar vi inte på utbyggd barnomsorg, på att 13 maj 1987 utbilda personal i barnomsorgen och ett bra programinnehåll i den, förfelar vi det hela och använder våra pengar på ett felaktigt sätt. Valfrihet består i att det finns något att välja på annat än att stanna hemma. Det är för oss som står bakom majoritetsskrivningen innebörden i ordet valfrihet.

Herr talman! När jag replikerade Ulla Johansson gjorde jag det med anledning av det anförande hon höll här i kammaren, som berörde just de föräldrar vilkas barn vistas i familjedaghem och vad som händer när familjedaghemmet inte tar emot på grund av sjukdom bland de egna barnen. Det verkade som om Ulla Johansson inte hade någon större känsla för dem som skulle skjutsas runt i kommunens barnomsorg, få hemsamarit, barnsamarit eller annat av det som räknades upp. Det var det jag vände mig emot. Jag betvivlar på intet sätt Ulla Johanssons patos när det gäller att kämpa för att föräldrar skall erbjudas en god barnomsorg. Det låg absolut inte i mitt anförande. Om föräldrar tycker att det är bra att vara med på examensdagen, låt då föräldrarna vara med. Barnen uppskattar det. Vi som jobbar i den här kammaren upplever att vi inte kan vara med på våra barns examensdagar och vet vad det innebär av små tragedier i våra egna hem. Tidigare fanns den särskilda föräldraförsäkringen, som gav möjlighet att utnyttja de s.k. kontaktdagarna när det bäst behövdes. Jag har inte insett att det skulle ha utnyttjats på något felaktigt sätt. Jag vill också säga några ord om en folkomröstning om vårdnadsersättning. Socialdemokraterna är synnerligen skickliga på att ställa frågor att folkomrösta om. Jag betvivlar inte deras förmåga i det här fallet heller. Vill man ha folks verkliga mening tror jag att man måste ställa bra frågor. Jag tror visst att ni vågar ställa upp — men tidigare har ni inte vågat ställa sådana här frågor till allmänheten. Man kan omfördela pengar. De pengar som finns skulle räcka till både det ena och det andra om viljan finns. I dag räcker pengarna till en barnomsorg som är världens dyraste. Det finns andra alternativ, som skulle ge en verklig valfrihet. Vi i centerpartiet är också för en bra barnomsorg, men en barnomsorg även i eget hem.
Herr talman! Hade jag vetat att man tyckte att kontaktdagarna skulle vara till för att gå på barnens examen, hade jag nog inte röstat för dem i första hand. Det är den dag man har minst kontakt med varje förälder, med barnets verkliga situation. Det är den dagen när allting är fest och jubel och alla gör allting så positivt och roligt som möjligt. Då diskuteras inte, vad jag vet, i någon skola mobbningsproblem, kontaktproblem eller annat. Jag tycker att man skall välja något annat argument för att använda kontaktdagarna på ett annorlunda sätt. Det är så lätt att säga att vi har världens dyraste barnomsorg. Det kostar att 119 ha en bra barnomsorg, och det skall kosta när det gäller våra barn. Man skall inte jämföra vår barnomsorg, och våra kostnader för den, med en barnomsorg som inte är likvärdig. Jag vet inte om Karin Israelsson vill minska kraven på den barnomsorg samhället står för i dag. Jag trodde tvärtom. Då måste det få kosta. Vidare: Valfrihet är inte att välja mellan arbetsinkomst av arbete som t.ex. riksdagsman och några tusen i månaden för att stanna hemma. Valfrihet innebär allas rätt till arbete, allas delaktighet, men också möjligheten för barnet att få en vettig uppväxtperiod med andra barn.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu skall diskutera behandlar viktiga stödformer för handikappade, bl.a. vårdbidrag till handikappade barn och handikappersättning. Även dessa frågor har vi diskuterat flera gånger tidigare, särskilt när det gäller ytterligare en grad av vårdbidrag. Senast under fjolåret gav riksdagen regeringen till känna att det fanns skäl att utreda om de nuvarande reglerna ger ett tillräckligt stöd för familjer som har handikappade barn. Det har emellertid inte kommit något som helst förslag från regeringen. En utskottsmajoritet bestående av representanter för moderaterna, folkpartiet, centern och vpk begär nu ett förslag från regeringen om att en fjärdedels vårdbidrag skall införas från den 1 januari 1988. Låt mig säga, herr talman, att jag personligen är mycket glad för denna framgång. Jag stod vid en tidpunkt som ensam motionär, men nu har vi blivit flera. Droppen urholkar stenen som bekant. Detta är en viktig reform som kommer att ge ett stöd till de familjer som i dag inte når över bidragströskeln som berättigar till ett halvt vårdbidrag. Särskilt torde detta beslut gynna de familjer som har barn med diabetes, allergier och vissa magoch tarmsjukdomar och som det i dag är svårt att få någon form av vårdbidrag för. I reservation 3 följer utskottets moderater och folkpartister upp motioner som rör en ännu lägre nivå inom handikappersättningen. De nuvarande reglerna innebär svårigheter för vissa sjukdomsgrupper att uppfylla kraven för handikappersättning. Det kan gälla människor som har psoriasis, diabetes och vissa tarmsjukdomar. Trots att de har ett betydande handikapp och dryga merkostnader når de inte upp till de kvalifikationsgränser som berättigar till en 34-procentig handikappersättning. Det här skulle vara en viktig reform för de handikappade och jag beklagar att utskottsmajoriteten inte velat stödja motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är ingen egenskap att vara handikappad. Det innebär att man har ett funktionshinder förorsakat av en skada under fosterstadiet, vid födseln eller senare i livet. Handikappade finns i alla samhällsgrupper och deras livssituation växlar på samma sätt som andra människors. Handikappolitiken syftar till att undanröja svårigheter och hinder som handikappet medför. För ett socialliberalt parti är det naturligt att värna om utsatta grupper. Trots att insatserna ökat väsentligt kvarstår stora brister. Förr tog samhällets institutioner hand om de flesta barn med utvecklingsstörning och andra handikapp. Det var sällsynta undantag när barnen bodde kvar hos sina föräldrar och syskon. Vår tids handikappade barn växer som regel upp i sina familjer. Utvecklingen från institutionstill hemmaboende har gått överraskande snabbt under de senaste 15 åren. Normaliseringen ställer kravet att samhället tar sitt ansvar för att kompensera barnets handikapp. Den enskilda familjen måste få resurser och stöd att leva så normalt som möjligt. Familjerna måste få ekonomiskt stöd, som kompenserar både de extra utgifter som är förknippade med handikappet och inkomstbortfall för föräldrarna. Många familjer upplever med rätta att det ekonomiska stödet inte är tillräckligt. Att vårda ett utvecklingsstört barn hemma ställer stora krav på familjen. Oftast måste någon av föräldrarna avbryta sitt förvärvsarbete, vilket givetvis leder till en svår ekonomisk situation. Den förälder som stannar hemma får ett vårdbidrag som vid helt bidrag utgår med max 45 000 kr. Det är mycket svårt att få dessa pengar att räcka till. Det är därför angeläget att det sker en höjning av vårdbidraget. Folkpartiet föreslår därför i sin partimotion att vårdbidraget höjs till 60 000 kr. Alltså en höjning med drygt 1 000 kr. i månaden. Genom att vårdbidraget endast kan utgå med helt eller halvt belopp utestängs en stor grupp familjer från ersättning, trots att de har betydande merkostnader. Detta gäller framför allt familjer med barn som har diabetes eller allergier. På riksdagens uppdrag har regeringen tillsatt en utredning i ämnet. Utredningen bör snarast presentera sitt förslag så att rätten till ett fjärdedels vårdnadsbidrag kan införas. Glädjande nog anser nu en majoritet i utskottet att detta är en angelägen reform och begär alltså att den skall genomföras till den 1 januari 1988. Därför skall ett förslag läggas fram snarast. Försäkringskassorna arbetar i dag efter en viss praxis när det gäller att bedöma när vårdbidrag till ett barn med diabetes skall upphöra. Från folkpartiets sida anser vi att den gräns som ligger vid 7—8 års ålder är för låg och att regeringen bör överväga att verka för att denna praxis ändras så att den är generös upp till 16 års ålder. En annan fråga som bör övervägas är vårdbidrag till efterlevande föräldrar. Föräldrar til gravt handikappade barn får i regel ett omfattande stöd. Om barnet avlider, upphör omedelbart samtliga bidrag utan att familjen ges möjlighet att anpassa sig till den nya situationen. Det kan t.ex. bli nödvändigt att byta bostad och att ordna förvärvsarbete åt den förälder som vårdat barnet. Möjlighet att förlänga vårdbidraget eller införa någon form av efterlevandebidrag bör enligt folkpartiets mening därför övervägas, eventuellt genom en frivillig försäkring som kan tecknas genom t.ex. försäkringskassan. De nuvarande nivåerna på handikappersättningen och tillämpningen av reglerna för rätt till ersättning innebär svårigheter för vissa sjukdomsgrupper att uppfylla förutsättningarna för rätt till ersättning. En möjlig utväg för att åstadkomma ett bättre ekonomiskt skydd för en del grupper är att införa en ännu lägre nivå inom handikappersättningen, eftersom en stor del av dessa grupper har sjukdomar som innebär betydande handikapp. Vi anser därför att riksdagen hos regeringen bör begära ett förslag med denna innebörd. Herr talman! Med hopp om att en del av dessa förslag från folkpartiets sida skall vinna riksdagens gillande vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3,4 och 5.

Herr talman! Jag vill precis som moderaterna och folkpartiet uttrycka min tillfredsställelse över att det nu finns en majoritet i utskottet för att införa en fjärdedels vårdbidrag. Givetvis hade det känts ännu bättre om även socialdemokraterna hade kunnat ställa upp bakom majoritetens skrivning. Men socialdemokraterna har valt att reservera sig mot förslaget. Man gör det med hänvisning till att en utredning ser över frågan och att man skall avvakta resultatet av denna innan man fattar beslut om en ny bidragsnivå. Men denna fråga har ju utretts tidigare av anhörigvårdskommittén. Dessutom har handikapprörelsen noga gått igenom konstruktionen av vårdbidraget och är fullt enig om att det är just en fjärdedels vårdbidrag som man vill ha. Vpk har i många år väckt denna motion, och när det nu blev en majoritet för förslaget är vi givetvis nöjda med det. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Föräldrar som har ett handikappat barn som behöver särskild tillsyn och vård i hemmet kan få ett vårdbidrag som motsvarar folkpensionen för en förtidspensionär. Vårdbidraget är antingen helt eller halvt. Det hela vårdbidraget är för närvarande på 46 272 kr., och det halva vårdbidraget är på 23 136 kr. per år. Det är dagens situation. I detta betänkande behandlas motioner i vilka man begär ändringar av gällande regler, vilket föregående talare har redovisat. Dessa ändringar gäller bl.a. en begäran om nya beräkningsgrunder. Man begär att bidraget skall höjas till två och ett halvt basbelopp. Ändringarna gäller även efterlevandebidrag till föräldrar när ett handikappat barn avlider, och det gäller införande av ytterligare en nivå på vårdbidragen, nämligen en fjärdedels vårdbidrag. Dessutom förekommer det i motionen en kritik mot försäkringskassornas bedömning av rätten till vårdbidrag. Det är i fråga om dessa motioner som det föreligger reservationer. Jag vill börja med kravet på nya beräkningsgrunder, som innebär att bidraget skall basbeloppsanknytas till 2,5 basbelopp. Sådana här tankar har — Prot. 1986/87:122 funnits tidigare. Anhörigvårdskommittén gjorde därför en grundlig genom 13 maj 1987 gång av vilken form som är den bästa. Kommittén fann då att anknytningen Vårdbid; K 5 till förtidspensionen, som nu gäller, har haft stora fördelar genom att den rdbidrag för handi SERGE ST AE ler 4 R kappade barn och hanföljer förbättringarna av förtidspensionen, utöver basbeloppsuppräkningar. E dikappersättning Sådana uppräkningar har vi gjort tidigare av förtidspensionen. Kommittén föreslog alltså ingen ändring av beräkningsgrunderna. Vi från utskottsmajoriteten har inte heller funnit någon anledning att biträda motionen. Beträffande efterlevandebidraget till föräldrar vilkas barn avlider hade Kenth Skårvik och jag en diskussion för ungefär ett år sedan. Jag hade då, och har fortfarande, den uppfattningen att det naturligtvis finns föräldrar som kan få ekonomiska problem när en sådan här fruktansvärd händelse inträder. Men jag vidhåller att detta inte är det enda problemet.

Jag tror inte att behoven är så likartade. Därför är det viktigt att vi i det fallet har ett anpassat stöd.

Den är nu efter ett år ännu inte klar, men vi tycker att den är viktig. Man gör tydligen en grundlig genomgång på verket av de regler som nu gäller och som gällt några år. I år anser de fyra oppositionspartierna att det ej finns anledning att avvakta riksförsäkringsverkets utvärdering, utan de begär att regeringen lägger fram förslag till en ändring så att ändringen kan träda i kraft den 1 januari 1988. Det har i de flesta fall varit en god sed i utskottet att man skall ha ett bra material som en grund för förslag till ändringar. Vi vidhåller den ståndpunkt som vi hade för ett år sedan. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 2. Jag går nu över till handikappersättningen, som ju är ett stöd till vuxna handikappade som fyllt 16 år och som före 65 års ålder har blivit skadade så att möjligheten att klara sig själva blivit nedsatt. Den ersättningen utges med 65, 50 eller 34 96 av basbeloppet, beroende på merutgifter och hjälpbehovets omfattning. Utskottet har också behandlat en motion som begär att vi skall få ytterligare en lägre nivå inom handikappersättningen, dvs. en nivå som är lägre än 34 96 av basbeloppet. Det är inte heller någon nyhet för vårt utskott. Vi har fått dessa krav tidigare. Vi har då sagt att det även här är viktigt att vi avvaktar den beredning som pågår inom regeringskansliet, mot bakgrund av att handikapprådet för drygt ett år sedan lämnade en rapport där man hade kartlagt det ekonomiska stöd som finns till vuxna handikappade. Jag, och även majoriteten i utskottet, tror att det är mycket viktigt att vi får en sammanställning av de olika stöd som finns. Det rör sig ju inte bara om försäkringen, utan även kommuner och landsting ger stöd till vuxna handikappade. Jag tycker att vi efter sammanställningen som har skett skall 123 avvakta beredningen. Därigenom kan vi få ett samordnat och bättre stöd. Herr talman!

Herr talman! Man kanske inte kunde vänta sig mycket mer än det som redan var sagt i detta sammanhang. Precis som Ingegerd Elm sade, hade vi en diskussion om detta för ungefär ett år sedan. En talare som behandlade det förra ämnet sade också att de som hade reserverat sig inte hade mycket mer att komma med. Det är dock ganska logiskt att man har samma uppfattning om man inte har ändrat åsikt. Ingegerd Elm uppehåller sig hela tiden vid att man skall avvakta beredningar. Det är visserligen naturligt att se vad en beredning har att komma med, men beredningen får inte dröja hur länge som helst innan några förslag kommer fram. När det gäller vårdbidraget fick man förra året en beställning av riksdagen, och man borde ha kunnat komma fram med något förslag under detta riksdagsår. När det sedan gäller handikappersättningen är det mycket viktigt att man förstår att det trots allt handlar om människor — människor som lider, människor som behöver ersättning och som lever i mycket små ekonomiska förhållanden. Jag är mycket förvånad över att just socialdemokraterna skall gå ifrån en reform som den beträffande efterlevnadsbidraget. Vi kan inte hålla på att räkna upp att de skall vända sig till kuratorer, läkare, socialkontor osv. Det handlar om människor som försätts i en mycket svår situation. Först lever de med ett handikappat barn i många år och gör allt vad de kan för detta barn. Barnet avlider sedan och föräldrarna sätts omedelbart i en mycket svår ekonomisk situation, förutom att den psykiska hälsan är dålig efter allt vad de har genomlevt. Det finns många saker man skulle kunna räkna upp som skäl för att en sådan här efterlevandeersättning borde utgå: man kan ha kostnader för speciallägenheter, man kanske inte har kunnat ha något arbete eller man har tappat en del av sin utbildning. Vi ställer inga stora krav i detta sammanhang, utan det gäller att under en övergångstid på ett halvår eller ett år få en möjlighet att ha kvar detta för att både psykiskt och praktiskt reda upp sin situation. Jag tycker att socialdemokraterna med sin inställning och syn på den sociala sidan borde kunna ställa upp på detta. Jag är vidare litet besviken över att Ingegerd Elm inte tog upp frågan om försäkringskassornas praxis när det gäller barn med diabetes. Praxis är nu 7—8 år. Det vore väldigt skönt om vi kunde få höra att just regeringspartiet skulle vara villigt att verka för att denna tillämpning skulle bli litet generösare. Eftersom jag arbetar inom försäkringskassan vet jag att man t.ex. på grund av läkarintyg kan få förlängd ersättning. Om vi inte är vaksamma i försäkringsnämnderna, kommer många barn med diabetes inte att få denna ersättning efter 7—8 år.
Herr talman! Till det sista vill jag bara kort säga att övriga fyra partier är 13 maj 1987 fullständigt eniga om att det när det gäller bedömningen av den praxis som tillämpas i försäkringskassorna är viktigt att avvakta den utvärdering som riksförsäkringsverket nu genomför. I detta fall, om något, kan vi som riksdagsledamöter inte på grundval av enskilda upplevelser påtala brister i kassornas handläggning och säga att bristerna finns över hela landet. Jag har mycket svårt att förstå hur vi på den grunden skulle kunna slå fast hur det förhåller sig, innan riksförsäkringsverket redovisat resultatet av den utredning som verket fått i uppdrag att genomföra. Jag vill sedan återkomma till frågan om stödet till efterlevande föräldrar. Jag har fått klart för mig att detta är en hjärtefråga för folkpartiet, och jag skall inte polemisera mot Kenth Skårvik på den punkten. Men eftersom Kenth Skårvik sade att han inte kan förstå hur socialdemokraterna kunde gå ifrån en sådan här reform vill jag säga att vi ju aldrig har haft något sådant stöd, utan det är krav på en reform som vi har haft att ta ställning till. Jag tycker att Kenth Skårviks uppräkning av en mängd möjligheter som står till buds motsäger vad han sagt om att vårdbidraget är alldeles för lågt. De drygt 46 000 kr. som utgår till dem som har helt vårdbidrag skulle alltså vara tillräckligt för att täcka alla de behov som föräldrarna har vid ett barns död. Då tycker jag att de möjligheter jag har anvisat är mer humana. Samhället skall i olika instanser ställa upp för de efterlevande föräldrarna. Det kan gälla att ge dem ekonomiskt stöd, men det kan också mycket väl gälla att ge psykologiskt stöd. Jag är förvissad om att sådana insatser stöder föräldrarna på ett bättre sätt.
Herr talman! För att ta den sista frågan först vill jag säga att det känns nästan meningslöst att diskutera detta med Ingegerd Elm. Om hon inte vill begripa vad som menas, då är det ingen idé att diskutera frågan. Det handlar endast om att hjälpa människor under en mycket svår övergångstid, innan de har rett upp sin situation. Vi tycker inte att 46 000 kr. räcker som helt vårdnadsbidrag. Vi har begärt att detta skall höjas till 60 000 kr. Den summan behöver enligt vår mening en familj som skall ha hand om och sköta ett handikappat barn. Vad beträffar stödet till efterlevande föräldrar kan man naturligtvis hävda att vi inte har genomfört någon sådan reform och alltså inte kan frångå den. Jag vet mycket väl, Ingegerd Elm, att det är förslag som vi har haft att ta ställning till. Men förslaget till en sådan reform vill socialdemokraterna inte ställa upp på. Det är detta som jag tycker är dåligt. Så till frågan om försäkringskassornas praxis. Alla försäkringskassor arbetar i dag efter en praxis där man tar bort ersättningen när barnet är 7-8 år. Jag vill att regeringspartiet skall hjälpa försäkringsverket att förstå att kassorna bör ändra den praxisen så till vida att inte all ersättning abrupt tas bort i sådana fall. När det gäller den frågan måste de som sitter i försäkringsnämnderna vara vaksamma framöver. Jag hoppas att ni verkligen försöker att skynda på alla dessa beredningar och utredningar, så att de blir klara någon gång och så att de handikappade och deras familjer får den ersättning de skall ha.

Herr talman! Jag och Olle Aulin har väckt en motion om att man på ett bättre sätt än för närvarande borde högtidlighålla den tidpunkt då en person blir svensk medborgare. Vi har fått idén dels från många människor som blivit svenska medborgare och som tyckt att det har varit litet trist, grått och tråkigt att bara få ett brunt kuvert innehållande enbart ett konstaterande att vederbörande är svensk medborgare, dels från svenskar som menar att vi borde liva upp denna händelse litet grand. Om man vidgar horisonten litet och tittar efter hur det förhåller sig utanför Sveriges gränser, finner man att det i andra länder förekommer vissa högtidligheter i samband med att en person blir ny medborgare i landet. I USA, Canada, Australien och Storbritannien förekommer ceremonier av olika slag, när någon invandrare blir medborgare i något av dessa länder. Olle Aulin och jag menar att något sådant borde man försöka initiera även i Sverige. Men tyvärr har utskottsmajoriteten inte ansett att detta var ett bra förslag. För att inte glömma bort det, herr talman, vill jag nu yrka bifall till reservationen i betänkandet. Jag vill påstå att utskottets skrivning inte är riktigt korrekt. Man har nämligen inte återgett det som vi talat om i vår motion. Vi har framhållit att det skulle vara positivt, om man ute i kommunerna kunde vidta arrangemang, en högtidlighet, där nyblivna svenska medborgare skulle medverka och där man då visade deras nya medborgarskap. Vi har poängterat att detta skulle vara helt frivilligt för kommunerna. Det skulle också vara frivilligt för den nya svenska medborgaren att delta i denna eventuella ceremoni. I utskottsbetänkandet framgår det icke någonstans att det hela skulle vara frivilligt. Det kan man beklaga, för om detta hade framgått på ett bättre sätt hade kanske majoriteten intagit en annan ståndpunkt. Jag kan i och för sig förstå att utskottet under våren har haft en enormt stor arbetsbörda och kanske haft att syssla med betydligt viktigare saker än den som behandlas i detta betänkande. Samtidigt vill jag säga att jag måhända inte är helt oskyldig själv, eftersom vi i motionen kanske inte poängterat frivilligheten så som vi borde ha gjort.

I debatten har man kanske frågat sig varför man skall gå omvägen via riksdagen — det kan ju stå varje kommun fritt att besluta om man vill anordna en högtidlighet i samband med att någon av kommunens invånare blir svensk medborgare. Jag tror emellertid att det i detta sammanhang kan vara viktigt att kommunerna får ett uttalande av riksdagen. Jag tror också att de människor som blir svenska medborgare sätter stort värde på att det är Sveriges riksdag som poängterar önskvärdheten av att det, om möjlighet därtill finns, ordnas en ceremoni när en person blir svensk medborgare. Herr talman! Jag hoppas kunna återkomma med motionen till nästa riksdag och att jag då skall få ett betydligt bättre gehör för mitt förslag än jag fått i dag.

Herr talman! Utskottet har mycket riktigt avvisat motionärernas förslag om en särskild högtidlighet för dem som blivit svenska medborgare, men Sten Andersson i Malmö har ändå funnit anledning att på egen hand driva frågan vidare i en reservation. Det är ca 10 000 som varje år beviljas medborgarskap i landet, och det är ett mycket stort antal. Det är lätt att förstå att det är förenat med stora kostnader och en rad praktiska problem att anordna en ceremoni av det slag som motionärerna har tänkt sig. Vid behandlingen i utskottet av frågan har vi alltså kommit fram till att övervägande skäl talar mot ett bifall. Jag vill också säga att vi har uppfattat motionärerna på det sättet att det inte skall råda något tvång utan att det naturligtvis skall vara frivilligt att delta. Detta har vi tagit hänsyn till vid utskottsbehandlingen, men det har alltså inte förändrat vårt ställningstagande. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till sist vill jag bara betona att Olle Aulin och jag i den motion vi har skrivit understryker vikten av att varje kommun och varje enskild ny svensk medborgare själva skall besluta, om de vill arrangera resp. delta i den här verksamheten eller ej. Att stå här och rabbla upp att så många som 9 000—10 000 nya svenska medborgare tillkommer varje år är ganska ointressant.

Herr talman! För att inte förlänga debatten skall jag nästa år begära att få återkomma med en ny motion, där vi kanske på ett bättre sätt kan klargöra de förutsättningar för verksamheten som vi menar borde finnas än vad som har framgått i den här debatten. Än en gång vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Av en tillfällighet fick vi se en passus i den finstilta texten i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet som är skriven så att den helt enkelt förutsätter att det redan har fattats ett beslut om att bygga en Öresundsbro. Så är tack och lov inte fallet, och som bekant har vpk agerat både här i riksdagen och på annat sätt för att opinionen skall bli tillräckligt stark för att en Öresundsbro inte skall byggas. Gång på gång har den här frågan bordlagts i kammaren. Tiden har inte varit mogen, och Sverige och Danmark har inte kunnat komma överens om huruvida de fasta förbindelserna över huvud taget skall komma till stånd och om det skall handla om en bro, en tunnel eller någon annan lösning. Så sent som vid trafikutskottets senaste sammanträde denna vecka bordlades frågan om fasta förbindelser, en bro, över Öresund ännu en gång — för femtioelfte gången, skulle jag vilja säga. Det är väl ingen hemlighet att socialdemokraterna under det senaste året har haft det ganska besvärligt. Det gäller då interna problem och ett beslut vid en konferens i Skåne, där en majoritet av socialdemokraterna faktiskt var emot byggandet av en Öresundsbro. När man sedan ser en avtalstext som är skriven på ett sådant sätt att det kan framstå som självklart att ett sådant brobygge skall komma till stånd, reagerar man naturligtvis kraftigt. Vi i vpk har därför skrivit en reservation, där vi påtalar både det odemokratiska i ett sådant tillvägagångssätt och det i sak felaktiga med att fatta ett beslut i en fråga som ännu inte har behandlats i riksdagen. Herr talman! Jag tror faktiskt inte att det endast är fråga om ett olycksfall i arbetet. Jag tycker att det hela i mycket hög grad påminner om den fyrkantighet som ofta gör sig gällande i sådana här sammanhang. Från de övriga partiernas sida tror man helt enkelt att ett beslut om en Öresundsbro kommer att fattas här i riksdagen. Man är t.o.m. mycket säker på sin sak. Det kan vi i vpk inte acceptera och därför har vi också väckt en motion. Dessutom har vi, som jag nyss sagt, också avgett en reservation, vilken återfinns i detta betänkande. Om man granskar texten i betänkandet, finner man att den är litet märklig. Det påstås nämligen där att riksdagen, om vår motionstext skre' 3 in i avtalet i fråga, därmed skulle ha bundit sig för en broförbindelse. Men det överensstämmer inte alls med vad vi har sagt. Jag skulle bli väldigt glad om Sverre Palm erkände att det faktiskt rör sig om en ren felskrivning i sakfrågan när det gäller texten i betänkandet. Vad vi vänder oss emot är den avtalstext som finns och det beslut som alltså fattas, innan vi i riksdagen över huvud taget har diskuterat och fattat beslut i Öresundsfrågan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 43 som vi nu behandlar gäller ett nytt nordiskt dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det tillhör inte vanligheterna att dubbelbeskattningsavtalen debatteras i riksdagen. Således är detta avtal specifikt i det avseendet. Även i övrigt är avtalet specifikt till sin utformning, beroende på att det är multilateralt. Vidare kan tilläggas att det nordiska dubbelbeskattningsavtalet är det avtal som berör de flesta skattskyldiga och som tillämpas mest frekvent. Behandlingen i skatteutskottet har medfört att en reservation har fogats till betänkandet. Det finns därför anledning att rent allmänt något belysa detta dubbelbeskattningsavtal. Utbytet av arbetskraft mellan de nordiska länderna har sedan lång tid tillbaka varit omfattande och utgör ett väsentligt inslag i det nordiska samarbetet. Vi kan se detta avtal som ett led i ett fortsatt gott samarbete inom Norden, för en utveckling av en gemensam arbetsmarknad med social trygghet. Som jag redan tidigare sagt är avtalet gemensamt för de nordiska länderna. Det är också det avtal som tillämpas mest frekvent. Avtalet ersätter det nu gällande avtalet från 1983 och skall tillämpas i sina huvudsakliga delar från den 1 januari 1988. Bland de förändringar och tillägg som föreslås kan nämnas justeringar i bestämmelserna som rör begreppet fast driftställe, beskattning av realisationsvinst samt viss verksamhet utanför en stats kust. Beskattning av inkomst av enskild tjänst skall, liksom hittills, som regel ske i den stat där arbetet utförts. I och med detta dubbelbeskattningsavtal kommer samtliga nordiska stater att tillämpa undantagandemetoden för ifrågavarande slag av arbetsinkomst. Detta innebär t.ex. att svenskar som arbetar i Norge som regel skall undantas från beskattning i Sverige. Genom övergång till undantagandemetoden har man också löst de problem som utgjorts av att den norska folketrygdeavgiften inte kunnat avräknas fullt ut från den svenska skatten med den hittillsvarande avräkningsmetoden. Denna lösning har kunnat ske, eftersom skattereglerna i Norden numera är tämligen lika. Vidare råder det inte någon större skillnad i det samlade skatteoch avgiftsuttaget länderna emellan. Beträffande gränsgångare sker inga förändringar mot nu gällande avtal. I förhållandet Sverige-Danmark förutsätts överenskommelsen av den 15 april 1986, som gäller i dag, gälla fram till den sista december 1989. Från den 1 januari 1990 skall det avtal vi nu diskuterar gälla även för gränsgångare mellan Sverige och Danmark. Till skillnad från tidigare kommer de nya reglerna mellan Sverige och Danmark också att omfatta inkomst av offentlig tjänst. Avtalet berör även en specifik grupp, nämligen de personer som uppbär ersättning enligt finsk sociallagstiftning. De betalar inte skatt i Finland för denna inkomst på grund av ersättningens speciella karaktär. Utskottet ställer sig bakom föredragande statsråds förslag att dessa ersättningar ej heller skall beskattas här. Utskottet instämmer också i förslaget att pensioner, oavsett art, som inte beskattas här skall slippa progressionsuppräkning. Utskottet finner det angeläget att de som får sådana pensioner, dvs. finska invandrare i Sverige som har finsk arbetspension, informeras om dessa ställningstaganden av riksskatteverket. Detta bör kunna ske via den utbetalande finska myndigheten. Beträffande den till betänkandet fogade reservationen av vpk vill jag anföra följande. Den bestämmelse som vpk motsätter sig var redan med i 1983 års avtal. I utskottsbehandlingen har såväl från föredraganden som från utskottsmajoritetens sida klargjorts att bestämmelsen under punkt III inte utgör något ställningstagande i Öresundsbrofrågan. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen. Avslutningsvis vill jag framhålla att det nu föreslagna dubbelbeskattningsavtalet väsentligt kommer att minska skattemyndigheternas administrativa arbete, samtidigt som komplicerade utredningar beträffande tillämpningen av avtalet bortfaller. En viktig synpunkt är också att det nya avtalet är lättare att förstå för de skattskyldiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 43.
Herr talman! Det var en mycket informativ föredragning som Sverre Palm gjorde. Jag fick reda på saker som jag inte kände till förut, och det kanske var bra att vpk hade väckt en motion och skrivit en reservation så att vi fick en föredragning över huvud taget. Vi har inte påstått att man i propositionen eller i betänkandetexten har tagit ställning för Öresundsbron — det är inte det vi vänder oss mot. Självfallet vänder vi oss inte heller mot att det finns ett dubbelbeskattningsavtal, som är gemensamt för de nordiska länderna och som innebär social trygghet — det är naturligtvis en riktig väg att gå. § Men, Sverre Palm, att det 1983 fanns en bestämmelse inskriven i avtal som rörde Öresundsbrofrågan gör ju inte saken bättre i dag. I principfrågan anser vi i vpk nämligen fortfarande att det är helt felaktigt att tala om Öresundsbron i ett avtal i en så kontroversiell fråga, där riksdagen ännu inte har tagit ställning.

Herr talman! När det gäller justitieutskottets betänkande nr 26 har kammaren att besluta i frågan om rättshjälpen. Det kan synas vara en sekundär fråga i kammarens arbete, men här finns en annan dimension som egentligen avgör rättsstatens styrka visavi den enskilde medborgaren. Herr talman! fr.o.m. 1984 gäller nya regler beträffande rätten att få offentlig försvarare förordnad. Denna reform ledde till att andelen tilltalade med offentlig försvarare minskade kraftigt. Motiven för reformen var att från samhällets sida ransonera de kostnader som staten hade för offentligt försvar och att mål av enklare beskaffenhet skulle kunna avgöras utan att den tilltalade hade biträde av offentlig försvarare. Tanken var inte orimlig, den såg tvärtom logisk och riktig ut. Men verkligheten blev som vanligt inte den som vi tänkt oss — den blev sämre. Den blev inte sämre för staten, utan sämre för den tilltalade. Vi kan nu notera att antalet personer som dömts till fängelsestraff utan att ha haft möjlighet till biträde av offentlig försvarare har ökat. Vi kan också notera — vilket styrker mitt påstående — att andelen tilltalade personer som anlitat privat försvarare ökat från tidigare 2 96 till nu 5 96. Ten enkät som har genomförts av domstolsverket bland advokater framgår att man genomgående upplever att rättssäkerheten försämrats. Herr talman! I rättsstaten skall samma rätt gälla såväl för den svage som för den starke. Det är en av de mest fundamentala principerna för rättsstatens uppbyggnad. Det skall alltså inte vara så att den tilltalades ekonomiska, sociala eller andra förutsättningar avgör om han eller hon får den ena eller den andra påföljden. Även den allra svagaste skall enligt moderata samlingspartiets rättssyn få möjlighet till det försvar som också tillkommer den starke. Det är enligt vår mening ovärdigt rättsstaten att människor döms till frihetspåföljd utan att de haft möjlighet att få biträde av offentlig försvarare. I fråga om rättegångsbiträde i förvaltningsprocessen gäller enligt vår, folkpartiets och centerpartiets mening samma sak. Vi pekar i reservation 2 på det faktum att processen framför allt i taxeringsmål, men också i sociala mål och körkortsmål alltmer fått karaktären av ett kontradiktoriskt förfarande. Den enskilde har små eller inga möjligheter att värja sig mot motparten, vilken i alla sammanhang är expert på området. Vi menar att det är tveksamt om domstolen i dessa mål alltid förmår att tillvarata den enskildes intressen, trots sin skyldighet i detta avseende. Återigen står vi inför en rättsstridig obalans, där den enskilde är utlämnad och inte förmår föra sin talan gentemot en överväldig expertis. 131 Herr talman!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

Herr talman! När vi förra året behandlade rättshjälpen i kammaren fanns det till justitieutskottets betänkande fogat ett särskilt yttrande från folkpartisterna i utskottet. De menade att alla tecken tydde på att de nya reglerna från den 1 januari 1984 om förordnande av offentliga försvarare fått en alltför restriktiv praxis i domstolarna och att detta gått ut över rättssäkerheten. Men i väntan på den utvärdering av reformen som domstolsverket på regeringens uppdrag då höll på med nöjde vi oss med ett särskilt yttrande. I en fråga i höstas till justitieministern undrade jag om han tänkte föreslå någon ändring i de gällande bestämmelserna i fråga om offentlig försvarare. Han svarade att det då var för tidigt att säga något om behovet av lagändringar. Han hade då nyss fått domstolsverkets rapport. Vi kan i dag konstatera att han och majoriteten i utskottet inte heller nu, trots rapporten, är beredda att utöka möjligheterna för brottsmisstänkta att få biträde av offentlig försvarare. Och det är allvarligt, herr talman! Det är allvarligt av flera skäl. Det allvarligaste är, att rapporten visar att över en tredjedel av dem som döms till fängelse i Sverige i dag står utan försvarare i rätten, vilket är en klar ökning. Det är en siffra som enligt vår mening inte kan tolereras i ett rättssamhälle. Det är också allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt att den geografiska olikheten i tillämpningen har ökat. Det är lättare att få advokat i Nedre Norrlands hovrättsområde än t.ex. i Västra Sveriges. Det kan naturligtvis bero på att målen ser annorlunda ut i glesbygd än i tätorter. Men skillnaderna är ändå för stora — och de har ökat — för att utan vidare kunna godtas. Av domstolsverkets rapport framgår också att alla advokater, en tredjedel av de tingsrätter som tillfrågats och även en del åklagare menar, att rättssäkerheten har klart försämrats av lagändringen sedan 1984. Och nog måste väl socialdemokraterna vara oroade över utvecklingen att de tilltalade i högre grad än tidigare vänder sig till privata försvarare. Hur har det då, herr talman, gått med likheten inför lagen? De som har råd att skaffa advokat gör det, de mindre bemedlade kan det inte; de har helt enkelt inte råd. Det är oacceptabelt ur socialliberal synpunkt, och man kan tycka att det också borde vara det ur socialdemokratisk. Riktmärket för möjligheterna att erhålla offentlig försvarare skall enligt vår mening vara, att den som riskerar att dömas till fängelse skall få biträde av offentlig försvarare. Det kommer naturligtvis att kosta pengar, mer pengar än vad socialdemokraterna är villiga att anslå till rättshjälpskostnader.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 Jag kan nöja mig med att konstatera att den enskilde, när han vinner en sådan process som det — Prot. 1986/87:122 är fråga om, enligt vår mening skall ha ovillkorlig rätt att få skälig ersättning 13 maj 1987 för sina rättegångskostnader. Rättshjälp m.m.
Herr talman! Från centerpartiets sida har vi under flera år drivit kravet att kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp skall ha rätt till juridiskt biträde. Nu finns det ett förslag från rättshjälpskommittén i denna fråga. Ett enigt utskott förutsätter att det relativt snart skall komma ett förslag till riksdagen. Därför har centerledamöterna i utskottet inte lagt någon reservation. Däremot har vi ett särskilt yttrande som rör vår syn på utformningen av kommande lagförslag. När det gäller övergrepp mot kvinnor vet vi att det många gånger är en kombination av misshandel och sexuella övergrepp. Det kan exempelvis börja med misshandel och övergå till våldtäkt. I det enskilda fallet är det inte sällan svårt att avgöra om det skall rubriceras som misshandel eller sexuellt övergrepp. Vi menar att kvinnans behov av stöd och juridiskt biträde är lika stort vid alla former av sexuella övergrepp. Även i de fall brottsrubriceringen formellt är misshandel men sexuella övergrepp i realiteten ingår, bör kvinnan tillerkännas rätt till biträde. En annan fråga som behandlas i detta betänkande rör rättegångskostnader i skatteprocessen. Enligt förvaltningsprocesslagen har våra förvaltningsdomstolar ett ansvar för att målen blir så utredda som deras beskaffenhet kräver. Ofta har dock den enskilde behov av att anlita juridiskt biträde eller annan sakkunnig. Bestämmelser om skatter och avgifter är krångliga och svåröverskådliga. Rättens utredningsansvar kan inte ersätta den hjälp som ett biträde kan lämna. Från centerpartiets sida anser vi att det är naturligt att den som vinner en tvist i en domstol skall hållas skadeslös. Det bör finnas en ovillkorlig rätt att få skälig ersättning för sina rättegångskostnader, främst kostnader för ombud och för bevisning. Vi anser att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag till lagändringar som tillgodoser detta krav. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande behandlas olika frågor som rör enskildas möjligheter att inför domstol hävda sina intressen. Jag skall ta upp ett par frågeställningar som berörs i vpk-motioner. I motion Ju629 har vpk föreslagit en rad åtgärder mot kvinnomisshandel. I motionen tecknas en bild av läget och visas på behovet av en serie åtgärder. I justitieutskottets betänkande behandlas ett av fyra yrkanden, nämligen det om rätt för misshandlade kvinnor att få eget juridiskt biträde i samband med förundersökning, rättegång m.m. Man måste ställa sig tveksam till den skiljelinje som rättshjälpskommittén dragit upp mellan kvinnomisshandel och sexualbrott. Ofta finns det ett samband mellan dessa typer av brott. Kommittén vill jämställa kvinnomisshandel med misshandelsbrott i allmänhet. Detta är ett formellt juridiskt betraktelsesätt, som leder fel i den verklighet som råder. 133 Prot. 1986/87:122 Bedömningen att sexualbrottsmålen är ett område där behoven av 13 maj 1987 målsägarbiträde är störst kan godtas, men detta står inte i motsättning till ett Dana förstärkt stöd för misshandlade kvinnor. Vi kan instämma i utskottets uttalade tillfredsställelse över att det föreligger ett konkret förslag om juridiskt biträde åt personer som har utsatts för sexuella övergrepp. Utskottet refererar till tidigare ställningstaganden om att en ny reglering kan omfatta även andra våldsbrott än sexualbrott. Utskottet menar att överväganden i den riktning som motionärerna — det finns tre motioner utöver vpk-motionen — önskar pågår i regeringskansliet och att förslag snart kan väntas. Därför anser man att riksdagen inte nu bör ta något initiativ i frågan. Även om ett arbete pågår i regeringskansliet, bör nog riksdagen ta initiativ i frågan. Det hade varit önskvärt att utskottet angivit en klar viljeinriktning för de överväganden man hänvisar till. Nu sker inte detta. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion Ju629 i den del som behandlas i detta betänkande. Den andra fråga jag vill ta upp gäller rättegångskostnader i brottmål där enbart målsägande för talan, dvs. i mål om enskilt åtal. I motion Ju709 har jag tillsammans med Bo Hammar aktualiserat frågan om översyn av reglerna om rättegångskostnader i brottmål där enbart målsägande för talan, i syfte att möjliggöra att kostnader i vissa fall betalas av statsverket. De ekonomiska konsekvenserna vid enskilt åtal kom tydligt i dagen i samband med det s.k. Johanmålet. Målsägandena ålades att utge ersättning till den tilltalades försvarare med en halv miljon kronor. Att regeringen genom ett särskilt beslut befriade målsägandena från betalningsskyldigheten i detta fall innebär inte att problemet som sådant är löst. Vi kan inte dela utskottets uppfattning att nuvarande regler är motiverade av att ha en återhållande inverkan på kärandesidans processvillighet. Visst fyller de den funktionen, men de kan också ha avskräckande effekt i fall där det kan vara motiverat att få en fråga domstolsprövad genom enskilt åtal. I det åberopade fallet kom tingsrätt och hovrätt till olika beslut, vilket visar de svåra gränsdragningsproblem som kan finnas. Att i ett sådant fall motverka att enskilt åtal kan väckas, beroende på ekonomiska konsekvenser, kan inte vara tillfredsställande ur rättssynpunkt. Utskottet anser att det råder en rimlig avvägning mellan olika intressen. Men man är dess bättre inte mer tvärsäker än att frågorna om rättegångskostnader i mål om enskilt åtal kan förtjäna mer ingående överväganden. Detta anser utskottet lämpligen skulle kunna ske inom ramen för det utredningsarbete som pågår beträffande bl.a. frågor om rättegångskostnader i brottmål. Jag är, herr talman, något osäker på hur utskottets ställningstagande skall tolkas. Menar utskottet att avvägningen är rimlig, eller skall frågorna bli föremål för ingående överväganden? Skall utskottets uttalande tolkas som att pågående utredningsarbete skall uppmärksamma detta problem, eller får utredarna själva göra som de vill med den saken? Det är, herr talman, viktigt att få höra utskottets talesman tolka dessa frågor. Svaret har nämligen betydelse för om utskottets ställningstagande

Herr talman! Samhällets kostnader för offentlig försvarare har under åren stigit kraftigt, speciellt före den gjorda lagändringen 1984. Utskottet anförde i 1983 års betänkande att det, inte minst av statsfinansiella skäl, var nödvändigt att inskrida mot den dittillsvarande utvecklingen. Det kan konstateras att kostnadsökningen klart minskat efter 1984 års lagändring. Riktmärket för lagändringen var att åstadkomma en rättstillämpning som stämde överens med vad som ursprungligen avsetts i fråga om offentlig försvarare. I årets betänkande vill dock utskottet understryka att frågan om den misstänktes rätt till offentlig försvarare gäller ett mycket viktigt samhällsintresse. Det kan inte accepteras att den som är i verkligt behov av offentlig försvarare inte skall erhålla denna förmån. De mer preciserade reglerna om rätten till offentlig försvarare som infördes år 1984 syftade till att förordnandet endast skulle ske om verkligt behov fanns. Grundtanken måste vara att rättsväsendets begränsade resurser skall användas där de bäst behövs. I den gemensamma motionen från folkpartiet och moderaterna hävdar man att rättssäkerheten har försämrats och att allt fler personer döms till fängelsestraff utan att offentlig försvarare har förordnats. Man pekar på domstolsverkets utvärdering av de nya reglerna. Enligt domstolsverkets rapport har en viss nedgång skett i försvararförordnanden för fängelsedömda, men denna nedgång hänföres i första hand till gruppen rattfylleriåtalade. Om rattfyllerimålen räknas bort, stiger andelen försvararförordnanden mycket kraftigt, enligt domstolsverkets rapport. Den nu föreliggande utvärderingen visar, enligt utskottets mening, att de nya reglerna haft avsedd effekt. Vidare ger inte utvärderingen något underlag för att rättssäkerheten minskat genom de nya bestämmelserna. Utskottet vill dock framhålla att, i mål där det är tveksamt vilken mer ingripande påföljd som skall väljas, det är synnerligen viktigt att den tilltalade biträds av offentlig försvarare. Om det inte föreligger någon tvekan i påföljdsfrågan bör däremot inte offentlig försvarare förordnas, såvitt inte andra skäl föreligger. Högsta domstolen har efter lagändringen prövat frågor om förordnande av offentlig försvarare i sex fall. Dessa finns refererade i Nytt juridiskt arkiv och har som exempel medtagits i betänkandet. HD:s avgörande ger en god vägledning för domstolen och bör medverka till en enhetlig rättstillämpning. Sammanfattningsvis anser utskottet att det för närvarande inte finns anledning att vidta några lagstiftningsåtgärder i vad gäller rätten till offentlig försvarare. Jag avstyrker därför bifall till reservation 1 om offentlig försvarare. Utskottet kommer dock med hänsyn till de säkerhetsintressen som frågan rör att med stor uppmärksamhet följa utvecklingen. Reservation 2 tar upp frågan om rätt till ersättning för rättegångskostnader vid taxeringsmål, vissa sociala mål och körkortsmål. Reservanterna menar att det klarare bör slås fast, att när den enskilde vinner en sådan process skall han ha ovillkorlig rätt att få skälig ersättning för sina rättegångskostnader, främst kostnader för ombud och bevisföring. ersättning till enskilda som vinner skattemål, har tidigare behandlats i riksdagen. Utskottet uttalar en stark tveksamhet mot att införa en regel som medger att enskilda som vinner processer mot staten alltid får ersättning för sina kostnader. Men det är uppenbart att det finns mål, inte bara inom skatteprocessen, som är så komplicerade att den enskildes rätt inte kan tas till vara om han inte själv har juridiskt biträde. Om den enskilde i ett sådant fall vinner målet, skulle det vara obilligt att låta honom bära ansvaret för rättegångskostnaderna. Det kan alltså behövas en möjlighet att på något sätt ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader. Skatteförenklingskommitténs arbete har nu utmynnat i förslag i betänkandet Ersättning för kostnader i skatteärenden och skattemål. Efter remissbehandling kommer förslagen att övervägas i finansdepartementet. Samtidigt pågår inom justitiedepartementet överväganden rörande frågan om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen i allmänhet. Eftersom de frågor som reservanterna tar upp inom kort kommer att föreläggas riksdagen saknas anledning för riksdagen att nu vidta någon sådan åtgärd som reservanterna efterlyser. Jag avstyrker därför bifall till reservation 2. I reservation 3 yrkar reservanterna under förutsättning av bifall till reservation 1 att medelsberäkningen för rättshjälpskostnader utökas med 5 milj.kr. Jag avstyrker bifall även till reservation 3 och motion Ju629. Med det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 26 i dess helhet. Herr talman! I ett särskilt yttrande av Gunilla André och Elving Andersson från centerpartiet tas frågan upp om juridiskt biträde åt kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Rättshjälpskommitténs betänkande remissbehandlas för närvarande och skall därefter behandlas i regeringskansliet. Utskottet vill först uttrycka sin tillfredsställelse med att det nu föreligger ett konkret förslag om juridiskt biträde åt personer som har utsatts för sexuella övergrepp. Denna fråga har vid upprepade tillfällen aktualiserats för riksdagen. Utskottet har då understrukit behovet av noggranna överväganden i vad avser frågan om en ny reglering bör ges en generell giltighet och omfatta t.ex. även andra fall av våldsbrott än sexualbrott. Ett förslag till riksdagen i angiven riktning kan förväntas under innevarande år.

Herr talman! Jag tycker att man kan föra in Sven-Olof Nordlunds anförande under rubriken Den obotfärdiges förhinder. På något sätt var det tragiskt att höra hans argumentering. Han sade att den som behöver offentlig försvarare skall få det. Men vad jag försökte visa i mitt anförande var att de som behöver offentlig försvarare inte får det. Detta visas också av statistiken. Av den framgår dess värre, herr talman, att de resursstarka människorna, de som har en fet plånbok — ett uttryck som ju ofta brukar användas i denna kammare — har skaffat sig privata försvarare. Oavsett om domen gäller rattfylleri, stölder eller något annat är den väsentliga principen i detta sammanhang att den person som riskerar att dömas till frihetsstraff skall ha rätt till offentlig försvarare. Sedan skall det — Prot. 1986/87:122 vara ointressant hur tjock plånboken är. Den svages rätt skall vara lika 13 maj 1987 hållfast som den starkes. Det överraskar mig en aning, herr talman, att man på socialdemokratiskt håll på ett så flagrant sätt avviker från en viktig princip, som faktiskt är en av hörnpelarna inom svenskt rättsväsende och som vi ofta känner stolthet över. Vi brukar tycka att den konstituerar den rättsstat som vi vill slå vakt om.
Herr talman! Sven-Olof Nordlund var ganska nöjd med reformen från den 1 januari 1984. Besparingsmålet var nämligen nått, och 5 miljoner hade sparats in. Herr talman! Det är nödvändigt att föra en besparingspolitik på många områden, men den får inte gå ut över rättssäkerheten, och det är vad den har gjort i det här fallet. Domstolsverkets rapport visade trots allt, Sven-Olof Nordlund, att samtliga tillfrågade advokater, många av de tillfrågade domarna och flera av de tillfrågade åklagarna var överens om att rättssäkerheten hade gröpts ur genom reformen den 1 januari 1984. Nog tror väl Sven-Olof Nordlund att en tilltalad känner sig säkrare och tryggare under en rättegång, om han biträds av en försvarare. Rättegången kan förberedas och genomföras säkrare med en offentlig försvarare. Från dessa utgångspunkter är det i alla fall för mig fullständigt självklart att rättssäkerheten har försämrats. Det måste vara säkrare att ha tillgång till en offentlig försvarare. Generositet är ingen dålig utgångspunkt i rättssäkerhetssammanhang.
Herr talman! Sven-Olof Nordlund talade om centerpartiets särskilda yttrande, där vi utvecklat vår syn när det gäller rätt till juridiskt biträde åt kvinnor som utsatts för olika övergrepp. Jag sade i mitt anförande att det är bra att vi nu har fått rättshjälpskommitténs förslag. Jag är givetvis väl medveten om att detta nu är under beredning i departementet. Just därför tycker jag att det är viktigt att understryka att man i det förslag som inom kort kommer till riksdagen bör beakta de synpunkter som vi har framhållit. Som jag sade tidigare kan det vara en fråga om brottsrubricering, om man i ungefär samma situationer skall få rätt till juridiskt biträde eller inte. Om jag förstod rätt var också Nils Berndtson inne på samma tankegångar. I reservation 2 om rättegångskostnader i skatteprocessen, som vi står bakom, tycker vi från centerpartiets sida att det är naturligt att den som vinner en tvist i domstol skall hållas skadeslös och få ersättning för rättegångskostnader, främst kostnaderna för ombud och för bevisning. Det kan enligt vår uppfattning inte vara riktigt att man inte skall våga söka sin rätt på grund av brist på pengar.
Herr talman! Medge, Sven-Olof Nordlund, att det går att tolka utskottets skrivningar på olika sätt. Antingen råder rimliga avvägningar mellan olika intressen när det gäller reglerna för enskilt åtal eller också förtjänar frågorna 137 ingående överväganden. Båda dessa påståenden står att läsa i betänkandet. Vad är det som gäller? Skall man tolka utskottets skrivning som en beställning till utredningen om rättegångskostnader i brottsmål att utreda problemen om ersättning för enskilt åtal? Får jag be om ett svar på den frågan.

Räknar man bort rattfyllerimålen är skillnaden endast 4 926. Det visar sig då att offentlig försvarare i mångt och mycket är förordnad för den åtalade. Vad avser Lars Sundins fråga finns det enligt domstolsverket inte något underlag för att rättssäkerheten har minskat till följd av de nya bestämmelserna. Däremot har de nya reglerna fått den avsedda effekten: man klarar de mål som är viktiga i dagens rättegångar.

Herr talman! Jag skall bara konstatera två saker. Det ena är att Sven-Olof Nordlund säger att skillnaden till de enskildas nackdel bara är 4 96, om man tar bort de rattfylleridömda. Jag vill då upprepa det som jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att man inte kan resonera på ett sådant sätt. Det är inte avgörande på vilken grund man dömts. Vad som är avgörande är om man riskerar frihetsstraff eller inte. Det är detta som reservanterna vänder sig mot och pekar på. Jag konstaterar att socialdemokratin i denna del inte har någon som helst förståelse för att enskilda människor kommer i kläm. Det är tragiskt och tråkigt. Denna utveckling inom socialdemokratin tycker jag är mycket dålig. Jag tvingas även konstatera, herr talman, att Sven-Olof Nordlund säger att reformen fick den avsedda effekten. Domstolen klarar de mål som den har. Det är på något sätt symtomatiskt för en socialdemokrat att säga att reformen fick den avsedda effekten. Socialdemokraterna tittar i statsbudgeten och konstaterar besparingen. Om människor sedan far illa av denna besparing, denna reform, tycks inte röra dem i ryggen. Man klarar målen och den offentliga förvaltningen, den offentliga sektorn, rullar vidare. Huruvida den trampar på enskilda eller inte bryr sig Sven-Olof Nordlund tydligen inte om. Jag tycker att det är bra om man kan få in detta i kammarens protokoll.
Herr talman! Sven-Olof Nordlund säger att domstolsverket har sagt att rättssäkerheten inte har försvagats genom reformen från januari 1984. Jag har rapporten med mig. På s. 94 i rapporten sägs det att rättssäkerheten är en svår fråga och att den inte är något absolut begrepp, utan rättssäkerheten beror på hur den enskilda människan upplever den. Domstolsverket säger att det närmast är självklart att en tilltalad känner sig säkrare och tryggare med en försvarare vid sin sida och att rättegången kan genomföras på ett säkrare, enklare och snabbare sätt om den tilltalade har en offentlig försvarare. I domstolsverkets rapport står det vidare: ”Från dessa utgångspunkter kan det nog sägas att rättssäkerheten har försämrats.” Så står det i domstolsverkets rapport, Sven-Olof Nordlund.
Herr talman! Jag kan tyvärr inte tolka Sven-Olof Nordlunds svar som en klar viljeyttring att frågan om reglerna vid enskilt åtal skall tas upp i det pågående utredningsarbetet utan bara som en möjlighet att så kan ske. Det är jaginte riktigt nöjd med. Därför yrkar jag, herr talman, bifall även till motion Ju709.

Herr talman! Jag skall peka på en viktig del i utskottets betänkande, nämligen den del där vi mycket kraftigt understryker att frågan när det gäller den misstänktes rätt till offentlig försvarare är ett viktigt samhällsintresse. Om det finns ett verkligt behov av offentlig försvarare skall offentlig försvarare erhållas. Jag tycker att man klart kan märka detta i de sex fall som högsta domstolen har tagit fram. De måste ligga till grund för domstolens prövningar framgent. Beträffande rättssäkerheten vill jag till Lars Sundin säga att det i dagsläget är mycket svårt att avgöra om rättssäkerheten har minskat. Jag tror att en utvärdering är mycket viktig i detta avseende, vilket vi också har sagt i betänkandet. Det är viktigt att konstatera, att om rättssäkerheten blir urholkad, tvingas vi naturligtvis se över bestämmelserna som gäller i fråga om detta och försöka förbättra dem. Men i den nuvarande utvärderingen finns skillnaden mellan domare, åklagare och advokater som har litet olika uppfattningar. Det är mycket viktigt att framtiden får utvisa om vi skall förstärka detta ytterligare. Jag vet egentligen inte vad Nils Berndtson menar med sitt inlägg. Vi har gett uttryck för vår syn i betänkandet, och det är utifrån denna vi kommer att arbeta framgent.

Herr talman! I utskottets betänkande behandlas proposition 1986/87:113. Till utskottets betänkande är fogad en reservation från moderata samlingspartiet, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! I propositionen föreslås att de allmänna förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolarna får ökade möjligheter att avstå från skriftväxling med sökandens eller klagandens motpart i de fall där talan inte bifalls. Oaktat att det enligt remissinstanserna redan nu föreligger möjlighet att avstå från att höra motparten i de fall där något sakligt behov att yttra sig inte föreligger, går regeringen fram med ett än mer långtgående förslag. Vi moderater delar inte denna uppfattning. En skattskyldig som besvärar sig över en taxering till länsrätten har ofta inte den sakkunskap som finns hos länsskattemyndigheten eller länsrätten. Genom det nuvarande förfarandet får den skattskyldige ett yttrande från länsskattemyndigheten, där ett eventuellt avstyrkande av besvären skall motiveras. Detta underlättar den skattskyldiges möjligheter att argumentera för och motivera sin ståndpunkt. Det är av stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt att det också fortsättningsvis förs en kommunikation mellan myndigheten/domstolen och den skattskyldige. Det är, herr talman, uppseendeväckande att jag i detta ärende, liksom i det tidigare, kan notera en fullständig okänslighet för de resurssvaga grupperna från socialdemokraternas sida. Här kommer kammaren att anta en ändring i förvaltningsprocesslagen som slår hårt mot de svaga, medan de starka alltid klarar sig. Egentligen undrar man utifrån vilken ideologisk ståndpunkt ett sådant förslag kommer, när det framläggs av företrädare för den svenska socialdemokratin, som alltid sagt sig stå på de svagas sida. Denna munnens bekännelse, herr talman, tycks inte gälla de svaga i deras egenskap av skattebetalare. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Då det gäller s.k. kommunikation i förvaltningsdomstolarna vill de moderata reservanterna att ingen ändring skall göras i de nuvarande reglerna. I propositionen föreslås att de allmänna förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolarna får ökade möjligheter att avstå från skriftväxling med sökandens och klagandens motpart i de fall där talan inte bifalls. Reservanterna vill att motion Ju122 skall bifallas. Detta yrkar samtliga partier i utskottet avslag på, utom moderaterna. Men utskottet vill betona — särskilt mot bakgrund av vad som sägs i motion Ju122 — att det åligger förvaltningsdomstolarna att se till att varje mål blir tillräckligt utrett. Domstolen är också skyldig att vara parten behjälplig med att anvisa hur utredningen bör kompletteras. Farhågorna för bristande utredning är inte befogade, eller i vart fall starkt överdrivna. Enligt förslaget skall domstolen få avstå från kommunikation, om det saknas anledning anta att talan kommer att bifallas. Förslaget tar sikte på enklare skattemål. I mål av mer omfattande och invecklad beskaffenhet är inte domstolens utredningsskyldighet uppfylld utan att motparten beretts Prot. 1986/87:122 tillfälle att yttra sig. Utskottet har också understrukit att undantagsreglerna 13 maj 1987 om kommunikation bör tillämpas försiktigt. Bakgrunden till förslaget från regeringen är att öka effektiviteten och snabbheten i handläggningen. Det finns ett stort behov av detta med hänsyn till ärendebalanserna i förvaltningsdomstolarna. Men rationaliseringsåtgärder får enligt utskottet inte medföra några risker för den enskildes rättssäkerhet. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande 29 och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag vill bara göra två påpekanden. Om det inte sker någon kommunikation mellan å ena sidan myndigheten och å andra sidan den enskilde, innebär detta de facto en form av rättsosäkerhet. Herr talman! Bengt-Ola Ryttar säger att detta endast skall gälla enklare mål. Men Bengt-Ola Ryttar, enklare mål innebär också svagare grupper. Komplicerade mål gäller ofta ekonomiskt starkare människor och företag, som har förmåga att skaffa juridiska biträden som bevakar deras ärenden hos myndigheten eller domstolen. Detta förslag rörande enklare mål medför rättsosäkerhet för de svaga grupperna och inte för de starka. Det förbryllar mig att socialdemokraterna för den typen av politik i rationaliseringstider. När man sparar, slår man mot de svaga.
Herr talman! Göran Ericsson tycker att socialdemokratin åsidosätter de svagas intressen. Jag tror emellertid att det är väsentligt att man satsar resurserna på de områden där de svaga verkligen har nytta av dem. Snabbhet i handläggningen är också en viktig fråga i detta sammanhang. Man kan i detta fall öka snabbheten och minska byråkratin utan att den enskildes rättssäkerhet kommer i kläm. Som jag ser det finns det ingen anledning för moderaterna att motsätta sig detta förslag. Moderaterna är tyvärr ganska tvärsäkra i denna fråga. Man skall nog vänta med att vara så tvärsäker tills man ser att ändringen verkligen innebär någon rättsosäkerhet. Jag tror definitivt inte att så är fallet. Vi skall komma ihåg att denna typ av domstolar har utredningsskyldighet, och de skall vara parterna behjälpliga. Tillämpningen av denna lagstiftning skall självfallet följas mycket noga, och man skall se till att utskottets intentioner på detta område efterlevs.
Herr talman! Jag vill bara kort säga till Bengt-Ola Ryttar: Vi är inte tvärsäkra inom moderata samlingspartiet, men vi är rädda för att enskilda människor onödigtvis kommer i kläm. Det är en väsentlig skillnad mellan att vara tvärsäker och att vara rädd. Vad skall Bengt-Ola Ryttar säga den dag det visar sig att denna reform inte fick så lyckad effekt? Massor av människor har då stångat sina pannor 141 blodiga — de har inte kommit fram, de har inte fått rätt och då står de där. Det är detta vi vill förhindra, ingenting annat. Jag trodde att kammaren skulle kunna bli överens i just denna fråga, men det blev vi alltså inte.

Herr talman! Efter denna debatt mellan en företrädare för utskottsmajoriteten och en för reservanterna kunde jag kanske ha avstått från att gå in i diskussionen. Men jag känner ett behov av att deklarera folkpartiets ståndpunkt, där vi är fullständigt ense med majoriteten. Jag tror att det råder stor enighet i riksdagen om att lagstiftningen skall garantera rättssäkerheten och att däri ligger att ingen skall dömas ohörd, som det heter enligt ett gammalt svenskt talesätt. Detta är en grundpelare i vår rättstradition. Just den principen är naturligtvis grunden för att vi har en långtgående skyldighet att också i den skriftliga processen kommunicera allt material mellan parterna. Det är och förblir huvudregeln i förvaltningsprocessen, och det är en viktig princip, som vi skall hålla fast vid. Ingen medborgare skall kunna drabbas av att få ett beslut som är negativt — observera: negativt! — för honom, utan att han åtminstone har vetat om att någonting var på gång och därför haft möjlighet att ”värja sig” genom att göra invändningar som han själv anser vara viktiga. En sådan princip skall vi naturligtvis inte rucka på, och det sker heller inte med det här förslaget. Men, herr talman, med erfarenhet från 20-25 års verksamhet i svensk förvaltning vill jag säga att jag där har sett många utomordentligt ambitiösa tjänstemän komma något i darrning när det gällt frågan om huruvida de skall tänka på denna kommunikationsprincip eller inte. Min erfarenhet har nämligen lärt mig att just kommunikationsprincipen i vissa fall strider mot ett annat viktigt krav, nämligen kravet på effektivitet, och detta alldeles i onödan. Jag har som beslutande fått in akt efter akt, där ärendet har vandrat fram och tillbaka mellan parter, utan att detta på något sätt varit nödvändigt. Det hördes ibland skämtsamma uttalanden, som man väl egentligen inte får avslöja i riksdagen, men som gick ut på att ifall man inte hade tid med ett ärende, så kunde man alltid remittera det någonstans — jag skall inte säga vart. Det här har gått så djupt in i medvetandet hos många tjänstemän att de inte alls är benägna att fundera över om det verkligen behövs en kommunikation i ett enskilt ärende. Man kommunicerar ett ärende trots att det är alldeles uppenbart att motparten till en klagande inte kan ha något att tillföra det och trots att motparten — och det är honom det handlar om — alldeles tydligt inte kommer att få sin situation ändrad. Sådant är inte rationellt, och då bör man vara beredd att ändra på det, vilket också sker genom detta lagförslag. Det verkar som om moderaterna har reserverat sig för avslag främst av den anledningen att det just i skatteprocessen ibland förekommer att motiveringen från taxeringsnämnden är bristfällig. Om motparten, länsskattemyndigheten, i sådana fall hörs, har klaganden, den skattskyldige, åtminstone en större chans att få en utförlig förklaring till varför hans talan inte kan bifallas — men observera att det då inte är fråga om att ändra någonting till det sämre. Låt mig först påpeka att det faktiskt finns en skyldighet i lag för alla myndigheter att motivera sina beslut. Det är huvudregeln — det går att låta bli att motivera beslutet om man bifaller den klagandes talan fullständigt. Jag vill också påminna om att vi från folkpartiets sida under flera år har krävt en skyldighet för myndigheterna att sätta ut det lagrum som de stöder beslutet på, detta för att ge medborgaren en möjlighet att med lagtextens hjälp finna ut om han har en rimlig chans till bifall i en besvärstalan. I den frågan har vi inte fått gehör från andra partier, såvitt jag har kunnat märka. Det hade varit en stor hjälp. Låt mig till sist påpeka att majoriteten mycket noga understryker i betänkandet att besvären bör kommuniceras i fall där ett överklagat beslut saknar motivering -— vilket egentligen strider mot förvaltningslagen — eller där motiveringen är knapphändig. Då kan en klagande få den förklaring som moderaterna är ute efter. En annan möjlighet är ju för övrigt att den myndighet som prövar besvären följer svensk lagstiftning och skriver en motivering. Jag har den uppfattningen att detta sker alltmer nu för tiden. Det är också lättare för myndigheterna att göra det, om de får ägna sig åt sådant som är väsentligt i stället för att skicka papper fram och tillbaka i onödan. Det viktiga med det här förslaget är nämligen att undvika fullständigt onödiga remissomgångar, som i praktiken inte tjänar till något annat än att fördröja beslut och ta upp en massa tid som kunde användas bättre. Låt mig påpeka att förslaget kommer från kammarrätten i Stockholm, som har skrivit att en utgångspunkt bör vara att mer omfattande kommunikationsskyldighet inte bör föreskrivas än som är sakligt påkallad. Det handlar här inte om att lura någon liten människa, det handlar om att inte besvära människor i onödan. Det handlar ju aldrig om att låta bli att kommunicera, ifall det över huvud taget kan komma på tal att gå den enskilde emot utan att han har hört någonting. Det bör också gälla att underrättelse i allmänhet inte skall behöva ske till part som inte själv har anfört besvär, om ändring inte görs i det överklagade beslutet till partens nackdel. Det är de skäl som har styrt kammarrätten i Stockholm när den har begärt en lagändring, och det har kunnat motiveras tillräckligt. För övrigt kan det vara bra att komma ihåg att samma ståndpunkt har justitieombudsmannen, riksdagens egen ombudsman, uttalat.